Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga. Som herr Börjesson i Falköping själv framhållit är det fråga om ganska sällsynta fall. Herr Börjesson säger att han tror att skickliga boutredningsmän känner till de möjligheter som finns att avträda dödsboets förvaltning till boutredningsman samtidigt som han säger att det också finns sådana boutredningsmän som inte känner till dessa möjligheter. Det sistnämnda tror jag också är utomordentligt sällsynt eftersom det gäller en ganska elementär sak för dem som skall förrätta bouppteckning eller brukar åtaga sig sådana uppdrag. Men även om man skulle kunna presentera information i dessa frågor och kanske finna någon form för ytterligare upplysningar från domstolarna, tror jag ändå man måste räkna med att det kan inträffa olyckshändelser på detta område liksom på andra. Jag tror därför inte att vi genom att vidta en sådan åtgärd som herr Börjesson här har antytt skulle komma fram till något annat resultat.

Herr talman! Jag vill gärna vitsorda att det finns många skickliga boutredningsmän vilka, som jag nämnde tidigare, är väl förtrogna med lagbestämmelser som gäller för upprättande av bouppteckning, d.v.s. de känner mycket väl till det personliga betalningsansvaret för dödsbodelägarna. Men jag kan också vitsorda att jag kommit på exempel där vederbörande boutredare inte hade vetskap om just det personliga betalningsansvaret och vad detta innebär. Man kan tänka sig att vederbörande dödsbodelägare kallas till en bouppteckning. Han kommer dit, han deltar i bouppteckningen, han skriver under att han varit närvarande vid förrättningen. Han finner att dödsboets tillgångar inte täcker de skulder som finns i dödsboet. Vad inträffar då? Bouppteckningsförrättaren lämnar in bouppteckningen för inregistrering. Vad händer sedan? Det personliga betalningsansvaret kan då komma in i bilden. Jag vet också exempel på att vederbörande notarie på domsagan har tagit hand om bouppteckningen för registrering och säger till den som har inlämnat bouppteckningen: Denna bouppteckning ger belägg för att antingen skall boet sättas i konkurs eller också skall rätten förordna boutredningsman. Enligt min uppfattning borde man kunna räkna med att domsagorna i ännu större utsträckning än som nu sker söker informera dem som kommer dit i hithörande ärenden. Jag vet, herr talman, att man på domsagan möts som regel av förståelse, och jag vill ge ett erkännande åt dem som arbetar där.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag avser att vidtaga några åtgärder för att förebygga en fortsatt spridning av olika slags ockerverksamhet och för att åstadkomma en sanering av den grå kreditmarknaden. I den utlåningsverksamhet som herr Börjesson talar om torde det inte sällan förekomma låneavtal, som är att hänföra till ocker. Av naturliga skäl kommer emellertid sådana avtal endast undantagsvis till polisoch åklagarmyndighets kännedom. När det ändå hän der, är det ibland svårt att bevisa brottsligt handlande. Huruvida ockerverksamheten har ökat som herr Börjesson har påstått är svårt att bedöma. Vissa omständigheter tyder dock på att det finns en osund lånemarknad. Detta inger givetvis betänkligheter. Ett problem vid bekämpandet av ockerbrottsligheten är svårigheten att få fram bevisning i de konkreta fallen. Jag kan dock inte finna att man skulle kunna förbättra förhållandena genom ändrad strafflagstiftning. Beträffande andra tänkbara åtgärder vill jag framhålla, att jag delar den uppfattning som tidigare har kommit till uttryck i riksdagen att tillståndsoch kontrollsystem för lånerörelser inte är ett effektivt medel mot ocker. En annan fråga är vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av den ökande förekomsten av framdaterade checkar. Checklöneutredningen har i uppdrag att föreslå medel mot checkmissbruk. Ehuru denna utredning inte har att för sin del gå in på straffrättsliga medel bör utredningens förslag avvaktas innan Jlagstiftningsåtgärder övervägs. På grund av det anförda avser jag inte för närvarande att vidta några åtgärder med anledning av de förhållanden som interpellanten har behandlat.

Herr talman! Jag ber att få tacka även för detta svar. Den olaga, privata utlåningsverksamheten har under den senaste tiden ökat. Jag stöder mig på de antaganden därom som baseras på den ökning av antalet annonser om utlåning av pengar från privata långivare som under senare tid förekommit i pressen. Dessa lån ges framför allt till dem som har checklön. Genom de hårda kreditrestriktioner som banker och kreditinrättningar måste tillämpa tvingas många att anlita den grå kreditmarknaden, och därmed hamnar de kanske hos en privatdiskontör eller en lånebyrå. Det är ingalunda lätt att bilda sig en mera exakt uppfattning rörande omfattningen av ockerverksamheten. Ifrå gavarande lånetransaktioner uppgöres ofta utan vittnen, skuldbrev utfärdas ofta på större belopp än det utlämnade lånebeloppet, kvitton å transaktionerna torde sällan förekomma, och låntagaren befinner sig ofta i den situationen att han ej vill ha lånehandlingen bekantgjord. Det kan därför vara mycket svårt för myndigheterna att vid misstanke om ockerbrott få material för bedömningen av vad som verkligen skett. Inte sällan kommer ockerfallen i dagen i samband med konkurser och falsarier som föranletts av ockerbrott. De flesta ockerfall kommer med all säkerhet ej till myndigheternas kännedom. Och när en ockrare hamnar inför domstol blottas oftast hur vederbörande hänsynslöst utnyttjat sin ställning gentemot sina låntagare. Det har vid grovt ocker förekommit att privatdiskontörer tillgodogjort sig räntor på 360 procent och däröver. Det kan hållas för sannolikt att långivning i betydande utsträckning sker till räntor som vida överstiger dem som tillämpas av banker och kreditinrättningar. Vissa långivare har genom annonsering i pressen erbjudit lån omgående, speciellt till fast anställda med checklön. Mot skyhöga räntor utlovas snabba lån. Räntesatserna varierar, men torde — som jag tidigare nämnt — ligga betydligt över gällande diskonto. Jag vill anföra ett exempel. Som säkerhet har vederbörande krävt att låntagaren skall utskriva en check på exempelvis 650 kr., daterad en månad framåt i tiden, men trots att checken är utfärdad på denna summa lämnar långivaren endast ut 500 kr. På checkens utställningsdag skall låntagaren alltså inbetala ett belopp av 650 kr. Räntan på en dylik lånetransaktion ligger på 360 procent. Det förekommer också att långivning sker med månatliga inbetalningar av räntan. Vederbörande låntagare får erlägga t.ex. 5 procents årlig ränta på skuldbeloppet månadsvis. Vid en sådan form av ränteberäkning kommer man upp i en årsränta på 60 procent, och då är ej hänsyn tagen till ränta på ränta. Åtskilliga ockerfall maskeras genom vissa transaktioner med tavlor, lampor o.d. Vederbörande låntagare blir för att erhålla lån tvingade att köpa t.ex. tavlor för priser vida överstigande dem som tillämpas i den öppna handeln. Tyvärr leder ockerverksamheten i många fall till ren ekonomisk misär för den enskilde låntagaren. Följdverkningarna kan bli mänskliga tragedier i form av splittrade hem, alkoholism etc. Hur kan det vara möjligt att låntagare vill åta sig att betala de skyhöga räntor som privatdiskontörerna ofta tillämpar? I de allra flesta fall har det visat sig vara fråga om ekonomiskt nödläge, kanske ett tillfälligt trångmål beroende på sjukdom eller andra svårigheter. Vederbörande är tvungen att anskaffa pengar till ett visst ändamål. Efter att ha sökt lån hos bank och fått avslag med hänvisning till kreditrestriktionerna har vederbörande i sin nöd vänt sig till en s.k. privatdiskontör, som utnyttjar hans olyckliga situation. Privatdiskontörer utnyttjar i stor utsträckning låntagarens ekonomiska oförstånd och bristande förmåga att kunna bedöma sina egna handlingar. Tyvärr har det alltför ofta visat sig att den som en gång blivit beroende av en ockrare har mycket svårt att komma ur detta förhållande. Självfallet kan man inte säga att alla som driver privat penningutlåning är ockrare, men tyvärr kan man befara att antalet ockrare är relativt stort. Samtidigt skall i detta sammanhang konstateras att de vinster som ockrarna gör i allmänhet undandras beskattning. Som justitieministern framhåller i sitt svar ligger problemet med bekämpandet av ockerbrottsligheten i svårigheten att få fram bevisning i de konkreta fallen. Här måste en mer uppsökande verksamhet bedrivas. I sådana fall t.ex., då en person försättes i konkurs eller tar sig själv av daga på grund av ekonomisk misär, bör en noggrann utredning göras för att klarlägga orsaken till det skedda. Denna kan kanske då visa sig vara att vederbörande har hamnat i en ockrares garn; ockraren är skuld till det skedda. På det sättet kan man komma åt en del av ockerverksamheten. I motsats till justitieministern tror jag att den som driver yrkesmässig långivning — och yrkesmässig är den som exempelvis annonseras — bör vara inregistrerad som långivare och underkastad kontroll och granskning. Vad gäller framdaterandet av checkar som används i belåningssyfte hoppas jag att checklöneutredningen framlägger förslag till medel mot dylikt missbruk. Jag vill gärna uttala min tillfredsställelse över att det finns tidningar som vägrar att införa annonser om privatutlåning till personer med checklön. En sådan åtgärd från tidningarnas sida medför helt naturligt svårigheter för vederbörande långivare i hans verksamhet. Det kanske också kan ifrågasättas om inte behov föreligger av en översyn av gällande ockerlag. Det är oerhört svårt — i varje fall för lekmannen — att fastslå när det är fråga om ocker.

Jag erinrar om att för cirka 15 år sedan blev en i vårt land mycket känd person åtalad för ocker i samband med mer eller mindre underliga affärstransaktioner. Vederbörande hade enligt tidningarna debiterat en ränta på 12 å 15 procent. Denna ränta betecknade åklagaren som ockerränta. I dag ligger bankernas dagslåneränta på upp till 14 procent. Jag skall inte fortsätta jämförelsen. Jag tror att det vore värdefullt om man kunde få klarare rättsregler för att fastställa om ocker vid försträckning föreligger eller ej. Herr talman! Jag vill än en gång tacka för svaret. Jag vill dock avslutningsvis ha sagt att det gäller att söka komma till rätta med den grå kreditmarknaden, en lånemarknad som nu är fri från all insyn både av enskilda och av myndigheter. Det måste från samhällets synpunkt vara av yttersta vikt att snarast möjligt sanera denna marknad, och den enskilde medborgaren har rätt att kräva att samhällets resurser ställs till förfogande i kampen mot ockerverksamheten.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har frågat mig om jag anser tiden mogen att nu tillsätta den lagberedning som min företrädare som chef för = justitiedepartementet, statsrådet Kling, i våras gav ett visst löfte om. I en interpellation i våras frågade fru Eriksson statsrådet Kling om han var beredd att överväga tillsättandet av en kriminalpolitisk beredning med uppdrag att fortlöpande följa vår strafflagstiftning. I sitt svar framhöll statsrådet Kling, att det otvivelaktigt fanns skäl som talade för tillsättandet av en sådan beredning men att han ansåg att tiden ännu inte var mogen för det samlade grepp som en sådan åtgärd skulle innebära. Enligt statsrådet Kling borde man åtminstone ytterligare någon tid fortsätta på de partiella reformernas väg. Utvecklingen på straffrättens område står inte stilla, vare sig det gäller uppfattningen om vad som skall vara straffbart, hur allvarligt viss brottslighet skall bedömas eller vilka åtgärder som skall vidtas med den brottslige. Lagstiftaren måste alltid vara beredd, inte bara att ändra lagstiftningen så att den återspeglar den allmänna opinionens uppfattning utan också att, när det behövs, styra utvecklingen på visst område. En av de väsentligaste frågorna inom dagens kriminalpolitik är att försöka utröna kriminalitetens orsaker och vilka behandlingsmetoder som bör användas för att motverka fortsatt brottslighet. En intensifiering av den kriminologiska forskningen kan förväntas få stor betydelse för bedömningen av lämpliga rehabiliteringsåtgärder inom kriminalvården. På detta område har vi nu kommit ett steg längre. Jag syftar på beslutet för ett par månader sedan att tillkalla sakkunniga för en systematisk forskningsplanering på kriminalvårdens område. Lagstiftningen om behandlingsformerna öÖöverses av en särskild kommitté som kommer att avge betänkande under våren 1970. Vad angår lagstiftningen om de särskilda brottskategorierna är, som framgick av statsrådet Klings svar i våras, flera angelägna frågor föremål för utredning eller övervägande. Beträffande de s.k. yttrandefrihetsbrotten har förslag redan lagts fram. Även andra frågor bör enligt min mening ägnas uppmärksamhet. Jag tänker närmast på att samhällsutvecklingen har medfört ändrade värderingar när det gäller brott som riktas mot enskild egendom och brott mot staten och allmänheten. Även bestämmelserna om sedlighetsbrotten förtjänar att ses Över, och jag avser att inom kort ta initiativ till en sådan översyn. I likhet med fru Eriksson anser jag att en fortlöpande översyn av strafflagstiftningen är nödvändig. Jag är dock inte helt övertygad om att detta bör ske genom att man nu tillsätter en lagberedning för denna översyn. Framför allt är jag tveksam om den traditionella utredningsmetod som fru Eriksson förordar är den lämpliga. Jag är därför inte beredd att föreslå tillsättandet av en sådan beredning som fru Eriksson avser.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret ehuru det var ganska negativt. När man befinner sig i en så intim liten krets som kammarens ledamöter i dag utgör och man nästan är på tu man hand med justitieministern, bör man kanske använda det tillfället till att göra några reflexioner i anslutning till det ämne jag tagit upp. Justitieministern säger att en av de väsentligaste frågorna inom dagens kriminalpolitik är att försöka utröna kriminalitetens orsaker. Det var väl nästan en truism — detta är inte precis någon nyhet för dagen. Kände vi till dessa orsaker, hade vi därmed nästan löst en av mänsklighetens ödesfrågor. De omedelbara orsakerna till brott har uppfattats mycket olika under olika tider. Världen, djävulen och det egna köttet har ansetts vara mer eller mindre farliga för en människas moral. Arvet och miljön har också olika starkt betonats som orsaker till att en människa bryter mot det vanliga samhällsmönstret. Det är intressant att se att arvsfaktorernas betydelse för hälsa och samhällsanpassning i dag betonas kraftigare än tidigare. Som socialist har man väldigt svårt att godta karaktärsarvet som den faktor vilken från början obönhörligt konstituerar förmågan att fungera i samhället. Man måste se vad man kallar miljöarvet helt enkelt som en miljöskada, som samhället bär ansvaret för. Det är alltså vår plikt att försöka förhindra uppkomsten av sådana miljöskador.

Att jag har tagit upp dessa frågor beror på att jag själv är övertygad om att vi måste gå igenom denna procedur. Vi kan inte bara lappa på och fuska oss fram och låta förändringarna i samhället ske på andra områden. Den moraliska grund, som strafflagen står på, är relativt oförändrad sedan 1940-talet. Och även om många brott i dag bedöms på ett annat sätt, är grundproblemet inte genomdiskuterat. Jag låter mig inte nedslås av det negativa svar, jag har fått i dag, och det av den anledningen, att det som händer oroar mig mycket. Det finns en farlig tendens — åtminstone för mej ser det ut som en farlig tendens — att gå åt sidan, när svårigheterna är stora. När många människor bryts ned fysiskt och därefter samhällsmässigt, när de faller utanför det vanliga välfärdssamhället, kan det vara bekvämast att säga: Det accepterar vi, det tolererar vi. Somliga människor får gå under. Vi är hyggliga nog att lägga ned litet pengar på dem. Därmed slipper vi ifrån det, som jag som socialist tycker är det viktigaste av allt, nämligen att i verklig mening ge alla människor, även de allra minsta, ett värde som samhällsmedborgare och ge dem möjlighet att hävda det. Rehabilitering tror jag måste betonas mycket mer än tolerans. Låt mig ta ett exempel. Man upplåter ett allaktivitetshus till ungdomar. Där används narkotika. Man kan inte låta bli att oroa sig när man varit nere och sett det. Där finns mycket unga människor — de kunde vara ens barn — som helt enkelt bryts ned, och detta tolereras. Man kostar på ett hus, man ser till att inte polisen kommer in och gör den vanliga bedömningen som görs av narkotika ute i samhället. Det är tolerans och ett sätt att acceptera en företeelse, som vi säger att vi inte skall döma. Men enligt min uppfattning dömer vi oss själva med detta. Man är tolerant, accepterar och kostar på sig en liten grindslant men är inte riktigt beredd att säga att detta är våra bröder. Här och där i pressen och i skrifter framskymtar t.o.m. den meningen, att vi i samhället skall glädjas åt att somliga går till botten. Det är ett offer för att vi själva skall kunna känna oss bättre. Detta är så främmande för gammal socialistisk uppfattning att man blir orolig. Liknande resonemang förekom i seklets början av de konservativa då man menade, att det måste finnas fattiga, och dessa ansågs sända av den Allgode Guden för att bättre ställda människor skulle kunna visa godhet och inte förtorkas i sina hjärtan. Åsikten framkom ofta förr. Det finns en risk för att vi ånyo börjar acceptera detta, vi är bara så många fler högreståndspersoner nu. Jag anser inte, att man i ett kollektivt samhälle — och det är vårt jämfört med 1930 och 1940-talets samhälle — kan utkräva ett sådant individuellt ansvar som man kunde av det tidigare samhället, utan det måste finnas ett mycket större kollektivt ansvar. Huvudsaken är inte att minska de tillfällen då vi från samhällets sida ingriper — eller, vackrare uttryckt, intresserar oss — utan huvudsaken är tvärtom att öka samhällets ansvarstagande. Det är löjeväckande att i dag räkna upp, att det finns så och så många som är födda utom äktenskapet, så och så många som är födda i splittrade hem, så och så många som har en alkoholiserad far. Detta har inget intresse om man vill söka orsakerna till brott, utan vad som har intresse är, vad samhället sätter i stället för den alkoholiserade fadern, för den saknade fadern eller för den dåliga ekonomin som det utomäktenskapliga barnet kanske får växa upp i. Det är angeläget att vi även när det gäller lagstiftningen ser samhällsmässigt på ett annat sätt än förr. När justitieministern säger, att han inte är beredd till en traditionell strafflagberedning har han kanske inte riktigt känt till vad jag vill ha. Jag är inte så säker på att den strafflagberedning, som en gång drevs av Schlyter, var traditionell då. Den var mycket revolutionär i sin uppläggning, och samhället och t.o.m. det egna partiet var inte beredda att följa de intentioner som låg till grund för den strafflagberedningen. Traditionell i den meningen kan en ny beredning få vara, men den måste ha ett annat innehåll som passar till ett annat samhälle. En konsekvens av det kollektiva samhället måste bli ett större kollektivt ansvar. Att vi hävdar en socialistisk moral, låter kanske naivt, men så naivt troende kan man vara, att man hävdar detta även på straffrättsområdet. Miljödebatten och miljövårdslagstiftningen har på sina områden visat en fördomsfrihet, som kunde överföras även på det traditionella strafflagstiftningsområdet. Trots avslaget på min begäran om en omprövning av grunderna för strafflagstiftningen och en genomlysning av 1970-talets mening i dessa ting kommer jag inte att låta mig avspisas. Jag är så övertygad om att vi måste gå igenom det, och därför kan det hända att jag också kommer igen. Jag hoppas då få hjälp av folk starkare än jag, men detta är ändå ett försök att driva på vad som tycks mig angeläget. Jag tackar för svaret än en gång, framför allt för tillfället att säga allt detta nu efteråt!
Herr talman! Det var ju mycket tråkigt att fru Eriksson i Stockholm tyckte att svaret var negativt. Jag vet inte om vi tvistar om olika saker.

Vad fru Eriksson här efterlyste var emellertid inte detta, utan frågan gällde på vilket sätt man bör gå fram för att rätta till det som kan rättas till. Det är ju där våra uppfattningar går isär, men jag vet inte hur starkt de går isär. Jag ser för min del på detta område åtskilliga frågor som pockar på sin lösning, och vissa av dem är delfrågor som man enligt min uppfattning kan gripa sig an med redan nu; jag han antytt några av dem i mitt svar. Jag är emellertid tveksam, huruvida det lämpligaste sättet är att tillsätta en stor kriminalpolitisk beredning, med allt vad som följer med en sådan. Jag kan ju förstå att det Schlyterska greppet var det riktiga på sin tid. Det var då kanske så, att man kunde samla tillräckligt många människor med goda idéer för att den vägen kunna kristallisera ut uppslag och synpunkter på samhällets handlande. Jag är i varje fall i dag inte övertygad om att vi, om vi tillsätter en sådan lagberedning, kan få fram lösningar i tid i de fall där vi inte kan vänta med att vidtaga åtgärder. Det ligger i sakens natur att en sådan beredning måste ha ganska lång tid på sig och därför ej lämpar sig för de många delreformer som brådskar. Egentligen är det ju detta som vi kan diskutera här och ha olika meningar om, men i grundvärderingarna hoppas jag att fru Eriksson inte föreställer sig att jag har någon negativ inställning.

Herr talman! Herr Gustavsson i Ängelholm har frågat mig, när militärstraffsakkunniga kan väntas vara klara med sitt utredningsuppdrag och om jag överväger att lägga fram förslag till nästa års riksdag i syfte att ersätta de militära arreststraffen med modernare påföljder för mindre förseelser under militärtjänstgöring. Frågan om de militära straffoch disciplinmedlen utreds av militärstraffsakkunniga. Dessa skall enligt sina direktiv bl.a. undersöka möjligheterna att begränsa användningen av arreststraffet. De sakkunniga beräknas lägga fram sitt betänkande i början av nästa år. Enligt vad jag har inhämtat kommer de sakkunniga att i sitt betänkande föreslå sådan ändring av reglerna om arreststraff, att denna påföljd inte skall kunna ådömas för mindre förseelser. Jag bedömer en reform inom detta område som synnerligen angelägen. Innan betänkandet har avlämnats är jag emellertid inte beredd att ta ställning till vilka lagstiftningsåtgärder som bör vidtas och när det i så fall skall ske.

Herr talman! Det svar jag fått av justitieminister Geijer på min interpellation om det militära arreststraffets avskaffande tackar jag för; jag bedömer det som positivt. Vad först beträffar militärstraffsakkunniga, som sedan åtta år tillbaka arbetat med en översyn av straffoch disciplinmedel inom militärväsendet och vilken utrednings resultat skulle ha framlagts i början av detta år men ännu inte kommit, förväntar justitieministern nu, att de sakkunniga skall lägga fram sitt betänkande i början av nästa år, alltså 1970. Man får ju hoppas att så kommer att ske, därför att även justitieministern bedömer det liksom jag synnerligen angeläget med en reform inom detta område. Jag har full förståelse för att justitieministern inte vill föregripa den utredning som nu äntligen efter så många års arbete inom en snar framtid kommer att avgiva sitt betänkande. Det förhåller sig nämligen ändå på det sättet, att lagstiftningen har halkat efter på detta område och att en humanisering här är befogad och nödvändig. Det kan kanske i detta sammanhang vara befogat att nämna något också om arrestlokalerna, därför att även i fråga om dem anser jag att det är motiverat med en översyn. De är i många fall inte i det skick som de borde vara i dagens samhälle. Det har exempelvis förekommit att ynglingar, som på grund av någon mindre förseelse hamnat i arresten, sökt att i deprimerat tillstånd beröva sig livet. Försök härtill har möjliggjorts på grund av olämplig utformning av arrestlokalerna. Jag har här i min hand ett papper, där en läkare vid ett militärförband omtalar sex sådana fall, då han kallats att ingripa för att rädda vederbörande tillbaka till livet efter självmordsförsök i arrestlokalen. Det är enligt min mening därför också berättigat med en översyn i detta fall. jag alltså såsom positivt, och jag ber, herr talman, att få tacka justitieminister Geijer för detsamma.

Som herr Bergqvist erinrar om i sin interpellation framhöll jag redan i samband med beslutet om lokalisering av pappersmassefabrik till Värö att koneentration av industrier med besvärande omgivningspåverkan till ett begränsat antal områden bör vara målsättningen för en planering av kusten. Jag har inte fått anledning att ändra åsikt härvidlag utan har snarare stärkts i min uppfattning att detta är en riktig lokaliseringsprincip för sådan industri som kommer i konflikt med främst naturvårdens och friluftslivets intressen. Jag begagnar emellertid gärna tillfället att något utveckla min syn på innebörden av denna princip och nämna något om hur den beaktas i förberedelserna för en fysisk riksplanering. Inom ramen för dessa förberedelser kartläggs de områden till vilka man lämpligen skulle kunna lokalisera sådana industrier som på grund av omgivningspåverkan eller av andra skäl bör ligga utanför områden med omfattande tätbebyggelse. Bakom principen att koncentrera industri, som inte kan eller bör ligga i sådan tätbebyggelse, till så få externa industriområden som möjligt ligger naturligtvis en önskan att motverka att nya områden i onödan tas i anspråk för industri av denna karaktär. Pågående inventeringar av områden som lämpar sig för industriell utbyggnad innefattar därför även en bedömning av utrymmet för ytterligare anläggningar i sådana områden som redan används för industriändamål. Det kan inte uteslutas att det kommer att visa sig ofrånkomligt att i viss utsträckning öppna nya externa industriområden, om vissa typer av produktion skall kunna bedrivas. Anledningen kan vara att det i befintliga industriområden inte går att till rimliga kostnader tillgodose behovet av någon för viss produktion viktig fysisk tillgång, t.ex. sötvatten, stort vattendjup eller speciella grundförhållanden eller att ytterligare omgivningspåverkan av visst slag inte kan tillåtas i sådana områden. Nya externa industriområden bör då väljas så att man till dessa, i olika delar av landet, skall kunna förlägga flertalet på sikt möjliga typer av industri som kräved extern lokalisering. De inventeringar som pågår som ett led i förberedelserna för en fysisk riksplanering syftar till att ge en uppfattning om vilka anspråk som kan väntas göra sig gällande på ytterligare sådana lokaliseringsplatser och vilka områden som har de fysiska förutsättningarna att bli allsidiga industriområden. På herr Bergqvists andra fråga vill jag svara nej. Det är med andra ord inte tillfredsställande att olika instansers prövning av frågor som gäller lokalisering av tung omgivningsstörande industri inte i större utsträckning än som nu är fallet kan ske mot bakgrund av en i förväg gjord översiktlig bedömning av vad som från allmänna samhällssynpunkter är lämpliga lokaliseringsområden. Vi behöver en planering på riksnivå som ger anvisning om var kommuner och företag från början lämpligen bör inrikta sina lokaliseringsundersökningar. Ett av syftena med en fysisk riksplanering är att den skall bidra till att ge ett bättre underlag för bedömning av lokaliseringsfrågor av den typ interpellanten avser. Det inventeringsmaterial som nu tas fram och successivt publiceras torde utan tvivel komma att förbättra beslutsunderlaget i dessa sammanhang. Resultatet av inventeringarna samt de överväganden de ger anledning till kommer att sammanfattas i en första skiss till fysisk riksplan. Denna skiss beräknas föreligga någon gång under år 1971. När det gäller västkusten där behovet av en översiktlig bedömning av markanvändningen framstår som särskilt trängande har en arbetsgrupp inom statens planverk studerat möjligheterna att samordna den översiktliga planeringen inom denna region. Gruppen väntas avge en rapport under år 1970. Jag vill även erinra om att bygglagutredningen i sitt arbete på en ny planlagstiftning skall överväga bl.a. formerna för beslutsprocessen i planfrågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på mina frågor och noterar med tillfredsställelse att civilministern stärkts i sin uppfattning att målsättningen för en planering av kusten bör vara en koncentration av industrier med besvärande omgivningspåverkan. Det är också värdefullt att ci vilministern undertryker sin vilja att motveka att nya områden i onödan tas i anspråk för sådan industri. Civilministern sade vidare att det inte kan uteslutas att man ändå kommer att öppna nya externa industriområden, om viss produktion över huvud taget skall kunna bedrivas. Det är naturligt att ett svenskt plutoniumverk kräver öppnandet av ett nytt område, om det skulle visa sig att plutoniumverket absolut behöver en säkerhetszon på ett par mil, så att det måste bli fråga om lokalisering till ett glesbebyggt område. Men då kommer man också in på frågan om det över huvud taget är lämpligt med en produktion av det här slaget i Sverige. Såvitt jag förstår råder det för närvarande tveksamhet på denna punkt. Man är dels tveksam om vilka säkerhetskrav som ett sådant verk ställer, dels råder tveksamhet från näringspolitiska och andra synpunkter. Det kan också vara förutseende av civilministern att inte kategoriskt utesluta alla möjligheter att i framtiden öppna nya områden för tung immissionsskapande industri. Vid ett långt tidsperspektiv blir det naturligtvis en osäker bedömning, och då kan det vara befogat att göra en reservation av det här slaget. Samtidigt är emellertid osäkerheten vid framtidsbedömningar också ett skäl att i dag vara mycket försiktig vid öppnandet av nya områden för tung industri. Exempelvis på västkusten har man sju stora områden med tung omgivningspåverkande industri: Halmstad, Falkenberg, Varberg, Värö, Göteborg, Stenungsund och Uddevalla. I och för sig finns det väl inget skäl förmoda att inte något av dessa områden skulle kunna komma i fråga för en tilltänkt industri av det slag som vi här diskuterar. Det finns mark, det finns också tekniska möjligheter. Det är många gånger mer en ekonomisk fråga än en teknisk att tillgodose de krav som ett företag ställer på sin lokaliseringsort, och när man bedömer kostnader i lokaliseringssammanhang måste man se det hela på lång sikt. Vi upplever en utveckling där friluftsliv och miljötillgångar värderas allt högre, bl.a. därför att fritiden ökar, inkomsterna ökar och människorna får möjligheter att resa mera. På samma gång har vi en alltmer hårdnande konkurrens om de knappa fysiska tillgångarna och miljövärdena. Det är mot den bakgrunden man bör föra ett resonemang om kostnaderna för olika lokaliseringsalternativ. Det är också av den anledningen det är så viktigt att man inte utmed kusten öppnar nya områden för den tunga industrin. Att driva koncentrationsprincipen mycket hårt ställer å andra sidan ökade krav på att samhället inte skall lämna de områden i sticket som ligger utanför den tunga industrins expansion. Det kräver att samhället i görligaste mån anvisar annat slag av industri till dessa områden. Man kan tänka sig att låta ägare av sommarvillor bära ett större skatteansvar i de kommuner där de ändå vistas en del av året och att i övrigt på olika sätt försöka få till stånd en gynnsam utveckling i sådana områden. Detta aktualiserar frågan om hur vi i allmänhet skall kunna styra den regionala utvecklingen. Civilministern sär ger i sitt interpellationssvar att lokaliseringsbeslut i större utsträckning än vad som nu är fallet borde ske mot bakgrund av en i förväg gjord översiktlig bedömning av vad som från allmänna samhällssynpunkter är lämpliga lokaliseringsområden. Det har vidtagits en del åtgärder för att åstadkomma en bättre ordning i sammanhanget. Men jag vill ändå ställa frågan om åtgärderna är tilräckliga, och om det inte kommer att dröja alldeles för lång tid innan vi får en väsentlig förändring i den regionala styrnings processen. Vore det inte lämpligt att mycket snart införa en anmälningsplikt före markförvärvet för sådana företag som skapar immission av viss omfattning och att i samband därmed införa nya markprövningsregler som gör det möjligt att få en allsidig bedömning innan markförvärvet har skett? Visserligen är det bygglagutredningen som har att utreda frågor av detta slag. Men såvitt jag har förstått har den utredningen ett så omfattande arbete framför sig att den kanske inte blir klar förrän 1974—1975. Om det förhåller sig på det sättet är det alldeles för lång tid att vänta innan man genomför en förändring av formerna för beslutsprocessen i planfrågor. Arbetsgruppen för översiktlig fysisk riksplanering lämnade i somras en materialredovisning, och man hade väl förhoppningen att detta skulle stimulera en livlig debatt om den fysiska planeringens målsättning och metoder. Vi kan i dag konstatera att den debatten inte har varit så förfärligt livlig och att det kan finnas anledning intensifiera den. Det skulle vara synnerligen värdefullt om civilministern på något sätt kunde ange sin syn på målsättningen för denna verksamhet i ett något längre perspektiv. Syftar man till att på lång sikt skapa någon form av zonlagstiftning? Om det skall bli fråga om något mer än ett inventeringsarbete behövs det en betydligt bättre samordning mellan olika planeringsinstanser än vad som i dag förekommer. Jag ifrågasätter om det är möjligt att starkt isolera den översiktliga fysiska planeringen från ekonomiska och andra avvägningar. När man studerar det material som framlagts t.ex. av arbetsgruppen för fysisk riksplanering och av Länsplanering 67 liksom resultaten av den ekonomiska långtidsplaneringen frapperas man av den brist på samordning som föreligger. Skall man sikta fram till en ordent lig fysisk riksplan måste man också ta in andra överväganden i detta arbete och åstadkomma en samordning med andra planeringsinstanser.
Herr talman! I anslutning till de frågor som herr Bergqvist ställde till mig vill jag säga att vi just nu framför allt har ambitionen att så snabbt som möjligt komma fram till den typ av hantering av dessa frågor, som vi tycks vara överens om att vi bör ha. Jag har redan i mitt svar nämnt att vi hoppas kunna redovisa resultatet av det arbete, som pågår inom departementet för att skapa former för en fysisk riksplanering, under år 1971. Det gäller inte bara att utarbeta förslag till former för bedrivande av denna planering utan också att konkretisera det material som hittills tagits fram och de överväganden, som kan behöva göras i en planskiss. En sådan är nödvändig för den fortsatta debatten och kan ge oss bättre möjligheter att bedöma denna typ av arbetsuppgifter. Det är alldeles riktigt, såsom herr Bergqvist säger, att vi självfallet inte kan isolera den fysiska planeringen från den ekonomiska. Men det är just därför som vi bedriver förberedelsearbetet för att skapa former för den fysiska riksplaneringen inom kanslihuset. Vi inser och upplever nämligen nödvändigeten av att redan vid skapandet av formerna för den fysiska riksplaneringen garantera en samordning mellan denna och annan planering på riksnivån. I arbetet deltar sålunda de departement, som skall svara för den planering vilken så småningom skall ge oss den totalbild vi alla är intresserade av att få. Jag kan alltså våga påstå att den planskiss, som vi skall lägga fram år 1971 om vi kan leva upp till våra ambitioner, kommer att spegla avvägningar mellan fysisk och ekonomisk planering som gjorts inom regeringen på basis av de värderingar vi har när det gäller samhällsplaneringen i stort. Detta är våra ambitioner. Vi är emellertid samtidigt medvetna om att vi inom regeringen under det pågående arbetet måste ta ställning till vissa aktuella objekt med den ordning vi nu har.

Det är självklart att också den arbetsgrupp, som hitintills har verkat på Västkusten, bedriver sin verksamhet i nära samarbete och samförstånd med det arbete som pågår med att förbereda den fysiska riksplaneringen, så att vi får en koordination redan nu. Detta är det sätt på vilket vi försöker tackla dessa problem. Och jag vågar påstå att om vi infriar målsättningen att presentera denna redovisning av formerna för en fysisk riksplanering redan 1971, och en planskiss som skall konkretisera vissa grova avvägningar, så har arbetet på denna punkt genomförts ganska raskt.

Herr talman! När jag tog upp frågan om vad man i det längre tidsperspektivet kan räkna med att få ut av den fysiska riksplaneringen hade jag bl.a. i tankarna vad dåvarande kommunikationsminister Palme var inne på i ett interpellationssvar 1966.

Bevisbördan ankommer primärt på dem.» Här tycker jag mig spåra en målsättning som är av tilltalande slag — det gäller att riksplanen ska ha rättsverkningar.

Därvidlag är det nog angeläget med någon form av ställningstagande med tanke på att ett sådant måste påverka utformningen av det arbete som bedrivs. När det gäller vad som bör göras på kort sikt upplever jag det som ett problem att t.ex. bygglagutredningen enligt uppgift kanske inte kommer att framlägga förslag förrän 1974—1975. Då är frågan: Finns det inte anledning att ganska snart redovisa förslag till reformer av markprövningsreglerna så att det blir en allsidig bedömning vid tillstånd till förvärv av mark, i varje fall för vissa former av industri? Reglerna borde också kunna kombineras med någon form av anmälningsplikt.
Herr talman! Om vilken effekt vi är ute efter har jag ingen annan mening än den som statsrådet Palme hade. Jag har med flit avstått från att här använda mig av någon bestämd term för att beskriva hur planeringen skulle komma att gå till. Detta får bli ett resultat av de överväganden vi gör och av det material vi får för att komma fram till den ordning som kan bli den bästa. Jag tycker emellertid att det är litet tidigt för mig att säga: Exakt så här skall det gå till! Det är rimligare att vi nu får arbeta med frågorna så att vi år 1971 kan redovisa en tänkbar ordning för det hela. Men vi är överens om vilken effekten bör bli; den skall kunna skapa möjligheter för oss att på ett tidigt stadium i mesta möjliga mån kunna förutse hur vi bäst skall kunna hantera de markoch vattenresurser som vi har till förfogande i vårt land när det gäller etablering av olika typer av industri men också när det gäller att värna om friluftslivets och fritidsfolkets intressen. Jag tror inte heller att därvidlag behöver föreligga några delade meningar. Huruvida man nu skulle kunna vidtaga några speciella lagstiftningsåtgärder under det pågående arbete som bygglagutredningen har att bedriva, ställer jag mig i varje fall tveksam till. Det finns ändå trots allt fortfarande instrument som vi kan hantera på sådant sätt att vi kan förebygga de konsekvenser det finns en viss risk för. Jag är fortfarande medveten om att vi då har den bakvända ordningen att etablerandet av ett företag i och för sig kan komma att stoppas i en slutfas av en process som man har inlett med en hantering, vilken kanske kan skapa förväntningar hos den som skall etablera. Detta är naturligtvis en olägenhet. Huruvida man skulle kunna utarbeta en sagstiftning redan nu som gav oss möjlighet till en annan ordning, utan att man som bakgrund för den andra ord ningen hade den typ av planering som vi ändå är ute efter, ställer jag mig litet tveksam till. Grunden skall ändå vara planeringen och icke lagstiftningen.

Herr talman! Arbetet i gruppen för fysisk riksplanering utgår i dag från den förutsättningen att några detaljerade rättsverkningar icke skall följa den plan som kommer fram. Herr Lundkvist säger: Vi får nu arbeta för att se vad som kommer fram ur det hela. Kanske är det så att arbetet skulle kunna bli annorlunda om man lät en annan princip ligga till grund just på den här punkten. Man får då utgå från förutsättningen att detaljerade rättsverkningar skall följa med en kommande plan, något som jag har sympatier för.
Herr talman! Det är riktigt att det uttalats att man kanske inte skulle behöva knyta några detaljerade rättsverkningar till denna typ av planering. Det är en fråga som man också får bedöma mot bakgrunden av den ordning som man kan få till stånd för att uppnå det resultat som vi önskar. Låt oss säga att vi i framtiden får en fysisk planering på olika nivåer — bygglagutredningen har att arbeta mot bakgrunden av förutsättningen att vi skall ha en fysisk riksplanering. Vi har då en fysisk riksplanering, vi har en regional planering och vi får en lokal planering. Då gäller det att finna formerna för hur planeringarna på olika nivåer skall samordnas med varandra. Det är ju fråga om med vilken kraft och verkan man skall. kunna ha en underställningsskyldighet för plan på lägre nivå i förhållande till högre nivåer. Då kan det hända att man kan finna sådana former att man i och för sig kan avstå från den typ av detaljerad rättsverkan som skulle knytas direkt till pla nen. Denna är nämligen inte i alla sammanhang helt problemfri, eftersom det kommer in nya problem i bilden, t.ex. i samband med inlösningsförfarandet, som kan vara ganska komplicerade. Man hittar kanske betydligt smidigare former för att göra planeringen effektiv, och det är det väsentliga.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av Nordiska rådets rekommendation angående bättre vägförbindelser mellan Norge och Sverige. I rekommendationen sägs att väg E 18 bör byggas ut till högre standard, att riksväg 61 bör förbättras på sträckan Arvika—Kongsvinger och att möjligheterna bör utredas att genom punktvisa förbättringsåtgärder höja standarden på vägen Mora—Malung—Stöllet—Torsby—Kongsvinger så att den lämpar sig även för relativt tung trafik. De berörda tre mellanriksvägsförbindelserna är föremål för vägverkets överväganden vid det pågående arbetet med revidering av flerårsplanerna för det statliga vägbyggandet. Utbyggnad av väg E 18 till högre standard pågår liksom förbättring av väg 61. De punktförbättringar som behövs för att den tredje förbindelsen skall kunna inlemmas i det tunga vägnätet kommer såvitt nu kan bedömas att vara utförda inom några få år. Jag finner därför ingen anledning att vidta någon ytterligare åtgärd i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Vi har en mycket ojämn utveckling i olika delar av vårt land. Industrioch befolkningsutvecklingen är mycket stark i Stockholm-, Malmöoch Göteborgsregionerna och relativt stark i vissa andra områden, medan stora delar av landet har en negativ utveckling med sysselsättningsoch befolkningsminskning. Denna negativa utveckling återfinns också i betydande områden i Värmland, speciellt i dess nordligaste och västligaste delar, trots att det geografiska läget är ganska gott. Man frågar sig vad detta kan bero på. Orsaken är väl att de traditionella näringsgrenarna jordbruk och skogsbruk har genomgått och genomgår rätt omfattande mekaniseringsoch = rationaliseringsprocesser. Detsamma gäller många mindre och medelstora företag, och en hel del sådana har också lagts ned. Alla de människor som friställts borde ha kunnnat placeras i annan sysselsättning inom industrin. Detta har dock endast i mindre omfattning varit möjligt, och det har cäl berott på att lokaliseringspolitiken inte har fått den önskvärda effekten. En viktig omständighet har därvidlag varit att det har stått för litet pengar till förfogande, men den kanske allra viktigaste är att grundförutsättningarna delvis har saknats just på grund av att kommunikationerna har varit för svaga. Vägarna i nord—sydlig riktning har man i regel ingen anledning att klaga på, men när det gäller dem som går i öst—västlig riktning är situationen betydligt sämre. En rejäl satsning på en mellanriksväg, exempelvis från Gävle till isfri hamn i Norge, skulle säkerligen ge bygderna i norra och mellersta Värmland en välbehövlig uppryckning, eftersom vi då skulle kunna komma ut till isfri hamn utan alltför stora av stånd. Nog är det besynnerligt att aktiviteten i detta avseende på den svenska sidan är så svag i förhållande till aktiviteten på den norska. I de områden i Värmland som här betörs har vi stora naturtillgångar att tillvarata och förädla, mest i form av skog. Men i avsaknad av en riktig väg har inte heller industrin utvecklats. Nu har vi kommit så långt att den diskuterade spånplattefabriken synes bli verklighet, sedan Vänerskog åtagit sig huvudansvaret genom att göra en stor satsning. Men om våra förväntningar på den skall infrias behövs en ordentlig upprustning av standarden på vägnätet. Den mellanriksväg som jag har talat om skulle kunna få effekt även för sysselsättningen i Kopparbergs län — det råder brist på sysselsättning i Dalarna liksom i Värmland. En kraftig satsning för att förbättra vägarna skulle säkerligen ge god förräntning och visa sig bli en bra investering genom att fler sysselsättningstillfällen kunde skapas så att vi slapp flytta människorna. En sådan flyttning är dyr, och en investering i vägar som följs av en industriinvestering skulle bli betydligt billigare. Bättre vägar skulle även ha stor betydelse för kontakterna med vårt norska broderfolk; de skulle kunna fördjupas både på handelssidan och på andra områden. Åtgärden brådskar emellertid, och vi får inte vila på hanen alltför länge. I så fall riskerar vi att människorna flyttar därifrån, och då försvinner möjligheterna att lokalisera industrier dit. Detta skulle enligt min mening vara en nationell förlust. Från både miljöoch fritidssynpunkt måste det vara angeläget att sprida sysselsättning och industri. Detsamma gäller från beredskapsoch försvarssynpunkt. Kommunikationsministern säger i svaret att de berörda tre mellanriksförbindelserna är föremål för vägverkets överväganden vid det pågående arbetet med revidering av flerårsplanerna för det statliga vägbyggandet. Ja, det är nog bra. Men efter vad jag kan förstå måste man snabbt utreda var pengarna gör största effekten eller med andra ord vilken väg som gör den största nyttan. Eftersom det finns olika sträckningsalternativ måste en utredning snarast tillsättas. Med hänsyn till ärendets vikt vill jag fråga kommunikationsministern: Går det inte att på något sätt påverka vägverket så att det med förtur tar itu med dessa frågor? En planering måste komma till stånd tidigt, och vägverket måste väl kunna ge besked om huruvida och var man har tänkt sig att satsa på en mellanriksväg. Jag förstår mycket väl att man, eftersom kommunikationsministern är ny på sin post, inte kan fordra att han är insatt i alla detaljer. Det skulle emellertid vara önskvärt att kommunikationsministern vid något tillfälle kom och tittade på dessa vägar. Kommunikationsministern är dock positiv och säger att punktvisa förbättringar inom några få år skall göras på sträckan Mora-—Malung—Stöllet—Torsby-—Kongsvinger. Jag är emellertid ängslig för att dessa åtgärder blir av sådan omfattning att de behov som föreligger inte kommer att fyllas. Jag vill slå fast att vägpolitik och lokaliseringspolitik hör ihop och måste sammankopplas. Vi kan inte heller se enbart till nuläget. Flottningen kanske så småningom kommer att upphöra, och då måste vägarna vara utbyggda. Många fler synpunkter skulle kunna anföras i detta sammanhang, men jag skall inte ta upp tiden därmed. Jag hoppas dock att kommunikationsministern vill svara på den fråga som jag har ställt.
Herr talman! Det råder inte några delade meningar mellan herr Jonasson och mig om angelägenheten av att vi får de erforderliga resurserna för att vägarna i detta liksom i andra områden av vårt land skall kunna förbättras. Men herr Jonasson har konstaterat att jag i mitt svar framhållit, att de tre berörda mellanriksförbindelserna är föremål för vägväsendets överväganden och att det pågår arbeten. Vi bör väl ändå slå fast att vägförbindelsen finns och att vad det gäller är att höja bärigheten från 8:12 till 10:16. Det är den saken vi skall diskutera. Förbindelsen som sådan finns redan, och med de punktåtgärder jag talat om får vi hoppas att det även i detta område under det år som kommer skall vara möjligt att åstadkomma förbättringar.

Herr talman! Det är på sätt och vis riktigt att det inte råder några delade meningar. Statsrådet säger nu att vägarna redan finns. Det är också riktigt när det gäller vissa områden, men vä garna är av dålig kvalitet och framför allt inte framkomliga med tyngre transporter. Området mellan Hagfors och Fredriksberg är nästan väglöst. Det finns en del små skogsbilvägar, men dessa vägar är inte allmänna och framför allt myc: ket svåra att komma fram på. Denna sträckning är ett av de alternativ som är tänkbara när det gäller att åstad: komma en mellanriksväg. Detta alternativ bör noggrant prövas — det skulle förkorta förbindelserna både när det gäller persontrafik och skogstranspor: ter.
Herr talman! Om jag inte hörde fel talade herr Jonasson i sitt senaste inlägg om en väg mellan Hagfors och Fredriksberg. Såvitt jag förstår finns den vägen inte alls med i den fråga vi behandlar i dag.
Herr talman! Denna sträckning har diskuterats mycket när det gällt frågan om en mellanriksväg. I diskussionen om en ordentlig mellanriksväg som tillgodoser kraven kan mycket väl även den sträckningen komma med. Det är viktigt att i tid klarlägga vilken sträckning denna mellanriksväg bör få och var man skall satsa, så att det blir ett resultat så snart som möjligt utan stora felinvesteringar.

Herr talman! Herr Åberg har frågat mig om jag är villig medverka till att väderlekstjänstens jourtjänst förstärks så att stormvarning eller annat larm kan utfärdas i så god tid att stormskador i större utsträckning kan motverkas. Det är riktigt som herr Åberg påpekar att meteorologisk prognostjänst vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut saknas mellan kl. 22.30 och 05.00. Man har inom institutet i stället satsat på en förbättring av institutets dataresurser, vilka successivt utökats och kommer att ytterligare förbättras. Sålunda kommer «institutet inom kort att få tillgång till ett extra dataminne. Härigenom kan institutet rutinmässigt använda en mer avancerad prognosmodell, vilken ger möjlighet till tidigare och säkrare prognoser och som därmed också medger att varningar kan sändas ut tidigare, Likaså förbereds anskaffande av en automatisk televäxel och förbättrade förbindelser med andra länder, varigenom materialet kommer in snabbare och således kan utnyttjas fortare. Jag vill i sammanhanget även nämna att Kungl. Maj:t i juni i år tillsatt en utredning med uppgift att bl.a. undersöka behovet av allmän och mera kundanpassad väderleksinformation. Från flera synpunkter är det önskvärt att prognostjänst uppehålls även under natten. Det är givet att bevakningen skulle bli bättre om väderlekstjänsten kunde utsträckas så att man utan dröjsmål kunde ta vara på de informationer som kommer under natten och utnyttja dem för omedelbara prognoser. Därför har redan nu — försöksvis i avvaktan på den nyss nämnda utredningen — vidtagits åtgärder med syfte att utsträcka väderlekstjänstens prognosverksamhet till den mest angelägna delen av natten.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminister Norling för svaret på min interpellation. De stormskador som drabbade i synnerhet Västkusten den 22 och 29 september i år kom att ruska om vårt samhälle ordentligt, inte bara rent bokstavligt utan också då det gäller inställningen till vår katastrofberedskap. Inte minst kom därvid Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts betydelsefulla roll i vårt samhälle i blickpunkten på ett sätt som kanske aldrig förr. Stormvarningarna från SMHI har under vanliga stormar — om jag får kalla dem så — gjort att många åtgärder kunnat vidtas som sparat stora belopp och i många fall också räddat människoliv. För dem som bor vid kusterna, i synnerhet för dem som har sitt arbete på sjön, är väderleksrapporterna omistliga. Jag vågar påstå att det inte finns någon programpunkt i radion som i dessa kretsar avlyssnas av så många och med så stort intresse. Det finns väl knappast någon yrkesgrupp som så har möjlighet att, om jag får uttrycka det så, kontrollera prognosernas tillförlitlighet som just yrkesfiskarna. De är ju på ett alldeles särskilt sätt beroende av vädrets makter. Det är därför, herr kommunikationsminister, ett nöje för mig som står denna kår ganska nära att i detta sammanhang få ge SMHI en blomma. Under min aktiva tid på sjön brukade tillförlitligheten hos väderleksrapporterna i de andra nordiska länderna och i Storbritannien oftast vara bättre än de svenska rapporternas. Så tycks det inte vara nu. Jag hör ofta yrkesfiskarna säga att prognoserna i den svenska väderleksrapporten är de som kommer verkligheten närmast, Det var alltså inte alls för att på något sätt klaga på SMHI som jag framställde min interpellation. Jag instämmer inte heller i de missnöjesyttringar mot SMHI:s sätt att rykta sitt värv i samband med nämnda katastrof som har försports från en del håll. Det är i allmänhet så att de stormar som når den svenska västkusten är fullt utvecklade innan de kommer fram till kusten. Den 22 september utvecklades orkanen i ett våldsamt tempo nära inpå kusten. De kustbor som brukar hålla ett öga på barometern — det gör de väl nästan alla — har knappast någon gång upplevt maken till barometerfall. Men radions senaste rapport på kvällen den 21 september ingav inga särskilda farhågor för vad som komma skulle. De varningar som då utfärdades var inte värre än dem man hört många gånger förr. Men det var just här som den allvarliga bristen i prognosverksamheten kom att blottas, en brist som kommunikationsministern och jag tycks vara helt ense om. Om det hade funnits en jourtjänst mellan kl. 22.30 och 05.00 kunde SMHI ha vänt sig till Sveriges Radio och insprängt i det ordinarie programmet sänt korta och effektiva varningar. Säkerligen hade många då exempelvis skyndat till båtplatserna för att ta vara på sina båtar, flaggstänger hade kunnat stagas, bilar hade kunnat flyttas från farligt grannskap o.s.v. Den chansen fanns inte, eftersom ingen märkte någonting exceptionellt i den stormvarning som gavs på kvällen. Som jag tidigare nämnde hade fiskarna en enorm tur vid detta tillfälle genom att stormen kom natten mellan söndag och måndag. Om den kommit under samma timmar ett dygn senare, då alla hade hunnit ut till sina fångstplatser i Skagerack och Kattegatt, hade vi säkerligen fått uppleva en fruktansvärd katastrof. Dess bättre var det bara några få båtar ute, och även om några av dessa råkade illa ut så tog dock orkanen inga liv bland de svenska fiskarna. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar den positiva andan i kommunikationsministerns svar, och jag noterar med tacksamhet att vissa åtgärder redan vidtagits för att åstadkomma en bättre prognostjänst under »>den mest angelägna delen av natten». Till sist vill jag säga några ord om den utredning som tillsatts med uppgift att bl.a. undersöka behovet av allmän och mera kundanpassad väderleksinformation. Jag hoppas att denna utredning på ett särskilt sätt lyssnar på kustens och skärgårdens folk och i synnerhet på yrkesfiskarna som, frånsett flygare och andra specialgrupper, förmodligen är mest beroende av väderlekstjänstens prognosgivning. Jag tackar än en gång för det positiva svaret på min interpellation. Ordet lämnades på begäran till Chefen för kommunikationsdeparte

Sedan länge utdelas post till villor i tätorter vanligtvis i postlådor vid tomtgränsen. Antalet villor som får sin post på detta sätt uppgår för närvarande till cirka 475 000 eller cirka 90 procent av totala antalet villor. Till villor räknas i detta sammanhang även radoch kedjehus. I samband med att brevbäring med bil successivt introduceras i villaområden, kommer även denna resterande del av hushållen att omfattas av den s.k. villabrevbäringen.

En sådan servicepolitik tillämpas också av postverket. Ett exempel på detta är att portot inte är högre för ett brev som skall utdelas i lantbrevbäring eller i villabrevbäring än om det skall utdelas i höghusbrevbäring, trots att kostnaden per hushåll är avsevärt högre för lantoch villabrevbäring än för höghusbrevbäring.

Postverket har inte ansett det rimligt att under sådana förhållanden övergå till att bära in posten till dörren i alla villor och låta den därav föranledda kostnadsökningen slå igenom i en portohöjning. Herr Regnéll har också frågat, om man inom postverket gjort något försök att uppskatta omfattningen av olägenheterna för de i villa boende av att få sin post vid tomtgränsen i stället för att få den vid dörren. Om herr Regnéll avser en siffermässig värdering i syfte att ställa den emot kostnadsökningen, så är svaret nej. Om man väljer att bo i villa, ger det både fördelar och nackdelar som ofta är svåra att värdera i pengar. På frågan, om postverket försökt uppskatta omfattningen av eventuellt merarbete för vissa allmänna organ, t.ex. polisen, vid en omläggning av villabrevbäringen, vill jag svara följande. Antalet stölder ur postlådor är enligt upplysningar, som postverket inhämtat från polisen, synnerligen litet. Tilläggas bör att de postlådor som finns att köpa hos postverket och flertalet av dem som saluförs i allmänna handeln kan förses med låsanordningar som försvårar insyn och tillgrepp. Herr Regnéll har slutligen frågat, om det inte vore berättigat att skilja mellan villor, där placering av postlåda vid tomtgränsen innebär en helt obetydlig fördel för postverket, och sådana villor, där leverans i brevinkast är ett klart merarbete utöver det normala. Enligt postverkets mening är det svårt att tänka sig fall, där leverans i brevinkast inte skulle innebära ett klart merarbete eller med andra ord ökade kostnader. Frågan om postlådornas placering är emellertid också ett gränsdragningsproblem. För att få en för alla klar norm och därigenom undvika tvister och olikheter vid tillämpningen har postverket, när det gäller villor, valt utdelning vid tomtgränsen. Jag tycker denna gräns — som för övrigt är normerande i en del andra fall, t.ex. när det gäller kommunernas åtaganden att dra fram vattenoch avloppsledningar — förefaller naturlig och lämplig även i detta fall.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det ansluter sig nära till de besked som under årens lopp har lämnats från postverket när villabrevbäringen har diskuterats. De beskeden har för det mesta gått ut på att allt är bra och att det har varit så alltsedan 1912, när begreppet villabrevbäring infördes och filosofin kring det begreppet fick sin utformning. Genom formuleringen av mina frågor sökte jag provocera statsrådet till en mera konstruktiv debatt än så. Det gick alltså inte, och därför får jag nu själv anlägga några synpunkter. I interpellationen gör jag åtskillnad mellan postverkets snävt företagsekonomiska kalkyl och de totala effekterna för samhället. Att postverket tjänar på att alla villor har postlåda uppsatt vid tomtgränsen är klart. Det betyder att posten slipper betala den ersättning som hittills har utgått till brevbärarper sonalen för vad 'som kallas »felaktigt placerade brevlådor». Däremot är det alls inte klart att de totala samhällskostnaderna blir mindre vid en sådan placering av brevlådorna, och detta är väl ändå det väsentliga. Slutmålet för postbefordran är ju att mottagaren får försändelsen till sig — »i handom>. Om det hade varit generaldirektör Hörjel som svarat i dag, hade det legat nära till hands att använda en liknelse som han som gammal stafettlöpare skulle ha förståelse för. Att leverera posten vid tomtgränsen innebär inte att den är i mål — bara att man lämnar uppgiften till nästa man. Och att ordna stafettsträckan så, att en ny man tar vid för de sista sex sju metrarna kan väl knappast vara rationellt. Alldeles särskilt litet rationellt blir det att växla stafett, när växlingen sker via en brevlåda. För dem som sitter och kalkylerar på kontoren här i Stockholm skulle det vara nyttigt att se, hur brevbäringen kan te sig i praktiken, t.ex. i ett egnahemsområde i Skåne en dag som i dag, när det är snöigt, kallt och blåsigt. De av posten rekommenderade små gröna plastlådorna paraderar i rader vid tomtgränsen. Brevbäraren går med sin cykel från den ena till den andra och öppnar sin väska. Det snöar ned i den. Så stoppar han med valna fingrar ner försändelserna i lådan — en efter en för att inte tappa dem i blåsten. Hade brevbäraren haft rätt att gå fem sex meter in på tomten, så skulle han ofta ha stått under lätak, skyddad mot snön och blåsten. Från flera håll har det sagts mig att brevbärare förklarat att det åtminstone i sådant väder i många fall för dem utan tvekan inte bara är mindre påfrestande utan också sparar tid att ta stegen fram till entrén i jämförelse med att stå oskyddade på gatan. Jag förstår mycket väl att det finns fall när tidsåtgången för att gå fram till entrén överväger fördelarna. Men har postverket uppmärksammat, att förhållandena har ändrats väsentligt sedan 1912, då villabrevbäringsidén fick sin utformning? Gamla tiders stora villatomter — låt oss säga av typen Djursholm — med långa trädgårdsgångar upp mot själva villan dominerar inte längre. De har ersatts av småvillor, radoch kedjehus, där man ofta nog utan ens en hindrande grind når fram till entrén bara med några få steg. Nå, nu ligger försändelserna alltså i postens lilla gröna låda, som är uppspetad vid tomtgränsen i egnahemsområdet. Kunden skall sedan, om han vill ha sin post, ut i kölden och snön. På med ytterkläderna för de fattiga fem sex meterna. Redan att öppna det tillfrusna locket på lådan kan vara knepigt — det kan jag vitsorda. Att låsa upp ett fruset hänglås tar lång tid — har statsrådet försökt? Blir utbytet av expeditionen till lådan bara ett snöigt reklamtryck eller kanske inget alls — ja, då står man inte bara med kall utan också med lång näsa. Jag kan lugnt påstå, att detta inte är ett rationellt sätt att få stafetten i mål. En privat budbyrå skulle snabbt bli utkonkurrerad, om den på det sättet vältrade över en del av transportarbetet på mottagaren. Jag gissar att många postkunder finner olägenheterna så besvärande att de skulle vilja ha en annan lösning. Men själv kan kunden ingenting göra — det finns inga alternativ. Monopolföretaget posten har särskild anledning att överväga detta. Låt oss titta på siffrorna! Antalet villor i landet tycks vara ungefär 550 000. I ganska många av dem bor mer än en familj. Någon siffra har inte lämnats. Att lägga posten till dessa kanske 600 000 hushåll i brevinkast skulle enligt statsrådet i nästa års priser kosta cirka 20 miljoner. För mindre än åtta år sedan nämnde statsrådet Skoglund siffran 6 miljoner i motsvarande sammanhang, ett besked om till hur olika resultat man kan komma fram när man räknar. Men låt gå för de 20 miljonerna. I och för sig är det ju ett synnerligen betydande belopp, men utslaget på villahushållen motsvarar det mindre än 10 öre om dagen. Statsrådet medger att postverket inte sökt göra siffermässiga värderingar av allmänhetens olägenhet, men den siffra som jag så enkelt räknat fram borde faktiskt ge postverket anledning att ta sig en funderare. Är det inte troligt att allmänhetens olägenhet bör värderas till mer än 10 öre per dag? Prishöjningar för att täcka kostnader har sannerligen varken SJ eller posten varit helt främmande för i andra sammanhang. Varför skulle man inte kalkylera i just detta fall? I allmänhetens intresse ligger inte bara den egna goda postservicen, säg gärna den egna bekvämligheten, utan också samhällsintressen. Ett sådant som jag nämnde i min fråga är stöldrisken. Nog tycker jag att statsrådet i svaret tog litet väl lätt på det problemet. Så sent som i gårdagens tidningar kunde man läsa att chefen för postverkets egen säkerhetstjänst förklarat, att man inom posten släpar efter tre månader med kontrollen av postförfalskningar och att arbetet försvåras för varje år. Av eftersläpningen inom posten följer i sin tur att polisens utredningsarbete försvåras avsevärt. När det nu förhåller sig så, föreställer man sig som lekman att varje nytillkommande tillgrepp och förfalskning verkligen är ett problem — och att det förekommer tillgrepp i samband med att försändelser avlämnas vid tomtgränsen är ändå ett faktum, herr statsråd! Ett annat polisiärt problem som statsrådet över huvud taget inte berörde är den signal som överfyllda brevlådor kan ge inbrottstjuvarna om att en villa tillfälligt står obebodd och alltså lämpar sig för inbrott. Visst kan man tillfälligt avbeställa postutbärning, men har statsrådet tänkt på vad varje sådan anmälan, förutom besväret för kunden, kostar i administrativ handläggning? Jag upprepar: När man nämner dessa 20 miljoner kronor bör man inte glömma kostnader och olägenheter för det allmänna till följd av de större stöldrisker som postlådor vid tomtgränserna innebär i jämförelse med brevinkast. Om dessa kostnader bokförs inom postverket, polisen eller barnavårdsnämnden, är samhällsekonomiskt sett ointressant. Att kostnaderna uppstår är däremot högst påtagligt. I slutet av sitt svar gör kommunikationsministern jämförelser med annan samhällsservice. Tanken är god och borde kunna ge postverket vissa tips. De kommunala renhållningsverken ställer inte med nödvändighet sopkärlen vid tomtgränsen, utan avgiften är beräknad så att kärlen hämtas och lämnas där de också från kundsynpunkt står bra. Avtalet med personalen är naturligtvis baserat på detta. Om placeringen avviker från vad som kan klaras av med normalprestation får kunden välja mellan att ändra placeringen eller betala extra. Till sist vill jag bara säga några uppskattande ord om den vänliga och trevliga form som de lokala postmyndigheterna givit upplysningarna om nyordningen där denna varit aktuell. Jag vet också att man lokalt gjort undantag för svårt handikappade postkunder. Men den vänligheten hindrar inte att många som bor i egnahem, och tydligen också en del av personalen ute på fältet, fortsätter att fråga sig om vad jag kallat »stafettväxlingen per låst låda» sedd ur ett vidare perspektiv genomgående verkligen är det rationellaste sättet att klara av postförsändelserna. I förhoppning om att sådana här synpunkter skall kunna ge anledning till nya överväganden ber jag att få tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! När jag satt och läste det svar herr Regnéll fått av kommunikationsministern såg jag att den utredning postverket gjort om villabrevbäringen kunnat konstatera att merkostnaden blir 20 miljoner kronor. Det skulle emellertid vara av intresse att veta vilken typ av villaområden postverkets utredning omfattar, om det rör sig om vanliga villaområden och om det är med eller utan trottoarer. Jag bor i ett villaområde i min hemstad, vars postmästare sänt mig ett brev. Nu har jag satt upp en brevlåda vid tomtgränsen. I det mycket vänliga brev jag har fått från postmästaren sägs det att man skall börja med bilburen utbäring av posten. Jag tycker att det är riktigt att man på alla sätt försöker underlätta för brevbärarna i deras arbete. Men vi som bor i områden med ganska breda trottoarer har frågat oss om det finns en fysisk möjlighet att från en bil lägga post i en brevlåda vid tomtgränsen, om trottoaren är 120 cm bred. Från brevbärarhåll sägs att det är en omöjlighet. Man måste stanna vid kvarterets gräns och gå omkring med posten. På vintern torde det vara fullständigt omöjligt att sitta i en bil och lägga brev i en brevlåda t.o.m. där trottoaren är smalare. Jag har svårt att tänka mig att vi svenskar har så långa armar att vi har möjligheter härtill. Det skulle möjligtvis gälla de svenska skjortmannekängerna, som har speciellt långa armar — det visar sig när man köper skjortor. När det gäller de svenska brevbärarna har jag den bestämda uppfattningen att det inte finns några möjligheter att från en bil lägga brev i en brevlåda. Följden blir också — som herr Regnéll sade — att den tidningsutbäring som tidigare har skett med bud i dessa tätorter i stället kommer att ske genom postverket, därför att prenumeranterna inte tycker att det finns någon anledning att gå ut och hämta tidningen på morgonen. Enligt vad jag har erfa rit går postverkets tidningsdistribution med ganska stor förlust, och detta kommer väl också in i bilden. Det vore intressant att av kommunikationsministern få veta vilka typer av villaområden som postverkets utredning har omfattat, och om det är villaområden med eller utan trottoarer. Vi som bor i de gamla villaområdena med breda trottoarer bedömer det så att man inte kan sitta i en bil utan brevbäraren måste gå ur bilen för att lägga i ett brev.
Herr talman! Det var en mycket dramatisk och intressant beskrivning av brevbärarens vedermödor som herr Regnéll nyss gav. Det är nu meningen att brevbäringen skall ske på annat sätt. Alla känner till systemet — som redan är i funktion på många ställen — med den bil vars trevliga namn är Tjorven. Denna bil har introducerats inom postverket och skall säkerligen, herr Regnéll, utföra ett mycket effektivt stafettlopp i framtiden. Eftersom herr Regnéll talar om 20 miljoner kronor, och då även herr Andersson i Örebro tog upp frågan vad som kan ligga i postverkets beräkning av fördyringen med 20 miljoner kronor, vill jag direkt till herr Andersson säga att i detta belopp inkluderar man brevbäringen till villor, radhus och kedjehus. Totalt skulle detta enligt postverket öka merkostnaderna med 20 miljoner. Men man skulle ha att räkna med inte bara de 20 miljonerna, om man skulle följa herr Regnélls tanke. Som jag nämnde tidigare elimineras då också möjligheten till kostnadsbesparingar och en önskvärd förbättring av villabrevbärarnas arbetsförhållanden <genom användning av brevbärarbilen. Dessutom kommer personalkostnaderna om något år att stiga på grund av genomförandet av arbetstidsförkortningen. Slutligen måste man beakta att en utbyggnad av servicen i denna omfattning skulle öka svårigheterna och därmed också kostnaderna för personalrekryteringen, speciellt i de största städerna. Vi bör väl också nämna i detta sammanhang att en generell utsträckning av servicen, så att post till villor i tätorterna bärs fram till dörren, borde motivera en motsvarande åtgärd även beträffande glesbygderna. En sådan serviceförändring i glesbygderna skulle säkerligen också öka kostnaderna. I detta sammanhang tror jag inte såsom herr Regnéll att vi kan nöja oss med att tala om en ökning av gångavståndet för brevbäraren till varje hushåll med sex till sju meter utan måste lägga till ytterligare sträcka. Enligt min mening skulle det inte vara rimligt att offra så mycket på att bära in post till dessa villor. Postverkets resurser bör i stället utnyttjas för angelägnare ändamål, t.ex. för att fortsätta utbyggnaden och förbättringen av lantbrevbäringen på det sätt som nu sker. Jag vill ändå utöver det anförda lämna ytterligare ett par sakuppgifter som kan vara av värde i en fråga som berördes av herr Regnéll och jag tror även av herr Andersson i Örebro. För brevbäring till villor åtgår lång tid per hushåll på grund av att avlämningsställena ligger glest i jämförelse med förhållandet i exempelvis höghusområden. Villabrevbäringen blir därför, såsom jag nyss sagt, trots den något enklare service den ger kunderna relativt sett dyrare. Detta faktum kan illustreras på följande sätt. I höghusbebyggelse med två tre trapphus utan hissar ävensom i fastigheter med fyra eller fem trappor, där hiss finns, betjänar en brevbärare i dag i genomsnitt 180 hushåll per arbetstimme. I områden med villor, radoch kedjehus, där brevbäringen utföres som villabrevbäring, betjänar vederbörande under samma tidsenhet 145 hushåll me dan i villaoch radhusområden, där postutdelningen sker vid ytterdörrarna, endast 95 å 100 hushåll betjänas per arbetad timme. I en del äldre villaområden är utdelningskapaciteten ännu lägre. Herr Regnéll ville inte att vi skulle ta hänsyn till förhållandena i Djursholm i detta sammanhang. Vi kan ändå, eftersom denna stad nu är nämnd, konstatera att en brevbärare i Djursholm hinner med 48 hushåll per arbetstimme. I ett område som Örgryte i Göteborg hinner brevbäraren betjäna 70 hushåll per arbetstimme. Uppgifterna avser den tid som åtgår under turarbetet men inkluderar däremot inte tiden för färd till och från distriktet. Jag tror således att införandet av bilburen brevbärare inte bara skulle möjliggöra en rationaliseringsvinst. Det skulle även ge förutsättningar för omsorg om brevbärarpersonalen på ett sätt som ligger i linje med vad vi anser att arbetstagare i gemen skall kunna fordra. Det blir dessutom av värde i personalrekryteringsavseende. Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om hur långarmade de människor skall vara som från bil skall lämna post direkt i brevlådorna. Detta problem torde inte vara särskilt stort. Den bil som kallas Tjorven är ju specialtillverkad för att brevbäraren snabbt och obehindrat skall kunna ta sig i och ur för att verkställa postutdelningen. Den har en speciellt lämplig instegshöjd. Dörröppningens stora bredd och höjd liksom rattstångens lutning och förarsätets placering och utformning är också faktorer som medger detta. Att villagatorna i många fall är försedda med gångbanor hindrar således såvitt jag förstår inte ett rationellt utnyttjande a” bilen. Skulle bilarna emellertid få sti och vänta medan brevbärarna gick fram till villorna för att lämna posten, skulle det inte heller vara möjligt att ekonomiskt utnyttja bilarna.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för dessa kompletterande uppgifter. Beskeden om hur många hushåll som en brevbärare kan betjäna i höghus respektive i villaområden hade jag tillgängliga förut — de fanns bl.a. i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 39 år 1962. Man hade kanske räknat med att det sedan dess skett en viss effektivisering, men man tycks fortfarande arbeta med samma siffror. Men det väsentliga är inte att det med nödvändighet är dyrare att distribuera posten i mera gles bebyggelse än i höghus. Det väsentliga är huruvida det är dyrare att distribuera posten till kunderna i villaområdena genom att lägga den i brevinkasten än att lägga den vid tomtgränsen. Därvidlag kan jag inte se att vare sig införandet av Tjorven eller det som kommunikationsministern i övrigt tog upp i sitt resonemang ändrar någonting. Nu använder väl brevbärarna mest cykel. När Tjorven införts får brevbäraren det betydligt angenämare genom att han sitter i bilen i stället för att leda sin cykel, och det är mycket tacknämligt. Men bilen skall parkeras, något som inte alltid är så lätt att göra intill den plats där breven skall lämnas. Och det är väl ändå inte meningen att man skall köra upp Tjorven på trottoaren? Då är vi faktiskt framme vid att brevbäraren måste gå ur bilen. Han kan gå och och stå vid tomtgränsen, och det där pregandet — som jag säger på min skånska — blir aktuellt på nytt utomhus och under besvärliga väderleksförhållanden. Väljer brevbäraren däremot att gå ytterligare fem eller sex meter framåt — det är ungefär den sträcka som blir aktuell när det gäller modern radhusbebyggelse och egnahemsbebyggelse — så får han vanligen stå i lä och kan bedriva sin verksamhet under betydligt trevligare former. Jag vill på nytt understryka att vad som är av intresse är skillnaden i kostnad för postverket och för allmänheten mellan att leverera posten vid tomtgränsen och att leverera den i inkastet. Härvidlag är jag ledsen att behöva säga att jag inte blivit övertygad av argumenteringen, att man samhällsekonomiskt sett nått fram till den bästa lösningen genom att föreskriva att postlådorna skall vara uppsatta vid tomtgränsen.

Herr talman! Herr Oskarson har frågat mig om jag anser det vara en lämplig trafikpolitik från SJ:s sida med en fortsatt nedskärning av den lokala persontrafiken på bl.a. västkustbanan, samtidigt som SJ bedriver en omfattande persontrafik med bussar på väg E 6 till ett biljettpris som är tre å fyra gånger lägre än för motsvarande sträcka på järnvägen. Till tidtabellskiftet sommaren 1967 gjordes en omfattande satsning för västkustbanans del på ökat antal fjärrförbindelser, delvis på bekostnad av den mer lokalbetonade trafiken. Under åren 1968 och 1969 har fjärrtågtidtabellen ytterligare förbättrats genom ökad spridning av förbindelserna och ökad insats av modernare materiel. Den successiva övergången till bilresor på korta avstånd har fört med sig en minskad beläggning på lokala tåg: Detsamma gäller borttagandet av snälltågsavgiften, varigenom trafiken mellan de större platserna där fjärrtågen gör uppehåll ofta flyttat över till dessa från de lokala tågen. Underlaget för de senare har då minskat ytterligare. Eftersom SJ sedan länge har koncession för busstrafik bl.a. längs västkustbanan, har det i detta läge ansetts naturligt att koncentrera den lokala resandetrafiken till trafik med buss, som är ett smidigare och billigare transportmedel för små resandeströmmar och dessutom kan betjäna orter på sidan om järnvägen. De körningar av landsvägsbussar till nedsatt taxa som nämns i frågan avser tydligen den trafik som SJ satt in för att konkurrera med privat trafik vid veckosluten. Den privata trafik det här är fråga om sker med stöd av beställningstrafiktillstånd. Den tar ifrån SJ en del resenärer, dock främst från fjärrtågen. De låga priser som den enskilda sidan tillämpar hänger samman med att trafikföretagen, som huvudsakligen ombesörjer lokaltrafik, till följd av femdagarsveckan har resurser fria vid veckosluten. Härigenom kan låga priser tillämpas och kravet på lönsamhet ändå tillgodoses. SJ har i det längsta varit restriktivt mot veckoslutstrafik med buss men har nu med hänsyn till konkurrensen ansett sig böra ta upp sådan trafik i de fall man har linjetrafiktillstånd. Om det skulle bli aktuellt med ytterligare reduceringar av den lokala persontrafiken på västkustbanan kommer SJ att bereda kommuner m.fl. intressenter tillfälle att inkomma med erinringar innan beslut fattas. Jag förutsätter att alla i sammanhanget betydelsefulla faktorer därvid kommer att beaktas.

Herr talman! Låt mig först få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret. Det är litet svårt att karakterisera det, men man får kanske närmast kalla det för väl formulerade förklaringar och undanflykter. Men, herr statsråd, jag vill också säga att det finns positiva saker i svaret och dem skall jag återkomma till senare. Nog måste herr statsrådet medge att det för den enskilde medborgaren förefaller märkvärdigt att man för en tur och returbiljett på järnväg mellan Malmö och Göteborg skall betala över 90 kronor. Om man vill åka med statens järnvägars bussar är priset 25 kronor. Mellan Halmstad och Göteborg är motsvarande priser 48 kronor på järnvägen och 17 kronor med SJ:s bussar. Här står alltså samma företag, statens järnvägar, och säger till den resande: Om du vill åka med tåg skall du betala så och så mycket, men vill du i stället åka med våra bussar behöver du bara betala en tredjedel eller en fjärdedel av järnvägspriset. Sedan klagar man från SJ över bristande reseunderlag för järnvägen. Ja, tacka för det, man konkurrerar ju ut sig själv! Inför våren 1970 då den nya tidtabellen skall träda i kraft bebådar man ytterligare indragning av tågen på västkustbanan. Detta gäller lokaltrafiken. Nu säger statsrådet att denna busstrafik tar passagerare främst från fjärrtågen. Ja, men detta är en sanning med modifikation. Att den tar resande från lokaltågen, t.ex. mellan Halmstad och Göteborg, torde vara ovedersägligt. Statsrådet söker att ytterligare motivera sin uppfattning i svaret genom att säga att detta beror på att SJ nu ansett sig böra ta upp konkurrensen med den privata beställningstrafiken. Detta gör att man har måst sänka priserna. Men, herr statsråd, hur vore det om man i stället försökte konkurrera med järnvägen genom att sänka biljettpriserna på denna? Skulle inte det kunna ge resultat? Jag har svårt att föreställa mig att nämnda busstrafik är ekonomiskt lönsam för SJ. Det skulle för övrigt vara intressant att få se en ekonomisk kalkyl över denna trafik. Jag har svårt att tro att den går med annat än förlust. Nu går varje fredag fyra bussturer mellan Malmö och Göteborg och fyra från Göteborg till Malmö. På lördagen går det en buss, och på söndagen går det åter fyra bussar i vardera riktningen. Många gånger är turerna dubblerade med två eller t.o.m. flera bussar. En enkel multiplikation ger vid handen att här åker i varje riktning på fredagarna ungefär 200 människor, på lördagar minst 50—60 och på söndagarna återigen ett par hundra. Vid många tillfällen åker betydligt flera. Vore det då inte möjligt för SJ att sätta in ett par extra vagnar i det tåg som ändå går och samtidigt komma ned till priser som vore konkurrenskraftiga? Jag tror nämligen att folk åker tåg hellre än buss när det gäller så långa resor som det här är fråga om. Nu har man emellertid bestämt sig för att göra tvärtom och höja taxorna på järnvägen. Det är som järnvägspersonalen säger: »Folk skrattar oss rakt upp i ansiktet när de får höra priset på en tågbiljett, ty de vet att om de sätter sig i SJ:s buss strax utanför, åker de för en spottstyver i jämförelse med vad tågresan kostar.» Herr statsråd! Jag kan inte finna annat än att en sådan trafikpolitik är tokig i kvadrat, för att inte säga i kubik. Herr talman! Jag skall nu försöka komma till de positiva sakerna i svaret. Dem är jag både tacksam för och glad över. Statsrådet säger i slutet av svaret att om det blir aktuellt med ytterligare reduceringar av den lokala persontrafiken, kommer SJ att bereda de lokala myndigheterna tillfälle att inkomma med sina erinringar innan beslut fattas. Det är ett stort framsteg. Tidigare har det varit så, att när tidtabellerna har varit färdiga har de sänts ut till vissa regionala myndigheter för yttrande, men vad dessa än sagt har det ursprungliga förslaget alltid följts. Det hela har bara varit en vacker gest utan reellt innehåll. Jag tolkar svaret så, att överläggningarna och diskussionerna nu skall sättas i gång i så god tid att man inte har bundit sig för några bestämda indragningar eller justeringar i fråga om tidtabeller och turer. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att peka på ett förhållande, som jag uppfattar som mycket märkvärdigt och som är till stor skada för flera av orterna på Västkusten; det gäller fjärrtågen. Statsrådet säger att under »åren 1968 och 1969 har fjärrtågtidtabellen ytterligare förbättrats genom ökad spridning av förbindelserna och ökad insats av modernare materiel». Vad statsrådet menar med »spridning» vet jag inte riktigt, men är det att tågen kör förbi städerna har han rätt. En sådan stad som Falkenberg, som är en industristad av inte alltför liten omfattning med ett expansivt näringsliv och ett mycket folkrikt omland, kör de flesta fjärrtåg förbi. Två tåg per dag i vardera riktningen rusar bara förbi staden. Kungsbacka i norra Halland, som är en ännu mera expansiv stad i en mycket expansiv trakt, kör praktiskt taget alla fjärrtåg förbi. Man kan verkligen med skäl fråga sig om det är på det sättet fjärrtågtidtabellen förbättras. Jag vill hävda att om vi kunde öka den spårbundna trafiken för såväl personsom godsbefordran, skulle vi därmed också minska överbelastningen på den mycket hårt utnyttjade Europaväg 6, som löper parallellt med västkustbanan. Detta är inte bara en fråga om trafikbelastning utan också en fråga om trafiksäkerhet. Statsrådet vet lika väl som jag att antalet olyckor är betydligt större i landsvägstrafiken än i järnvägstrafikon Herr talman! Det har kanske varit svårt för mig att yttra några berömmande ord i detta sammanhang, men till sist vill jag erkänna att jag ändå har fått uppfattningen att statsrådets svar andas viss positivitet. Den meningen baserar jag främst på hans av slutande ord, som jag tidigare har berört. Nu hoppas jag att statsrådet verkligen följer upp detta löfte, så att de regionala myndigheterna får tillfälle att i god tid framföra sina synpunkter och hävda sina intressen när det gäller den regionala trafiken både på järnväg och på landväg. Herr talman! Än en gång ber jag att få tacka för svaret.

Herr talman! Eftersom SJ:s bussar kan gå fyra turer från Göteborg till Malmö på lördagar och fyra turer i motsatt riktning på söndagar för en avgift av 25 kronor per resande, skulle man kanske kunna frestas att tro att biljettpriserna på tågen skulle kunna sänkas. Jag förutsätter att herr Oskarson menade — även om han inte sade det rent ut — att de skulle kunna sänkas från nuvarande 90 kronor till 25 kronor. Herr Oskarson har dock varit med för länge, föreställer jag mig, för att själv kunna tro på det. Det går inte att göra en sådan sammankoppling.

Utan att veta det säkert föreställer jag mig att det är ekonomiskt mycket påfrestande att låta bussarna gå i denna trafik. SJ gör det emellertid dels för att hålla företaget i gång — man syns utåt — dels för att på sikt dra till sig annan trafik. I fråga om SJ:s tidtabellsbundna verksamhet är förhållandena helt andra. Antingen man vill eller inte måste man låta tågen gå även på måndag förmiddag, herr Oskarson.

Priserna beror kort sagt, herr Oskarson, på de fasta kostnaderna och tidtabelisbundenheten för tågtrafiken. Den transportplikt som SJ har får vi inte för ett ögonblick glömma bort. AI la människor i de regioner det gäller skall kunna veta att vid den och den tidpunkten går det varje dag ett tåg som de kan utnyttja. Även om man till äventyrs blir ensam på hela tåget vet man att det ändå går. Jag tror sålunda att det båtar föga att diskutera prissättningen. Men jag vill gärna tillägga att SJ säkerligen inte med något större intresse har tagit upp den busstrafik som vi talar om. Man kan dock fråga, herr Orkarson, om det inte från SJ:s synpunkt ändå är bra att man har gjort det, eftersom SJ kanske annars skulle ha tappat ännu fler resande. Och herr Oskarson och jag tycks ju vara överens om att SJ inte bör tappa fler resande än nödvändigt vare sig de fraktas med tåg eller med buss. Till slut bara några siffror med anledning av att herr Oskarson frågade vad jag avsåg med mitt resonemang om spridningen av fjärrtågen. Inom SJ genomförde man på västkustbanan under åren 1967 och 1968 fjärrförbindelser på dagen i några av de vanligaste relationerna på följande sätt. Under sommartid kunde man med fjärrtåg resa mellan Göteborg och Halmstad fem gånger per dag, vintertid fyra gånger. Halmstad— Göteborg trafikerades fyra gånger om dagen både under vintern och sommaren. Göteborg—Hälsingborg hade fem förbindelser på sommaren och fyra på vintern. Hälsingborg—Göteborg hade fyra förbindelser under både vintern och sommaren. Göteborg—Malmö hade fyra förbindelser Det var det jag avsåg med resonemanget om spridningen.

Herr talman! Det är klart att man tar hänsyn till de marginella resurserna och de fasta kostnaderna. När herr statsrådet frågar om det vore bättre att låta bussarna stå i garage, kan man vända på saken och fråga: Är det bättre att låta vagnarna stå på järnvägsstationerna? Tågen går ju ändå — det går relativt många tåg — och det vore väl då mer ekonomiskt att ta med litet fler vagnar och försöka sänka priserna. Det är givet att det inte går att sänka priserna till den nivå som gäller för bussturerna. Men om man kunde sänka priserna så att de kommer något så när i närheten av busspriserna, tror jag att det skulle ge goda konkurrensmöjligheter. Ty, som jag sagt tidigare, folk åker hellre tåg än buss på så pass långa sträckor. Det är bekvämare, och man är mera obunden. Att bussarna är så välbesatta som fallet är beror på att folk är ekonomiska. När det gäller spridningen av tågen har statsrådet redogjort för hur många fjärrförbindelser det blir mellan de olika orterna. Dessa fjärrtåg är alldeles utomordentliga. Men statsrådet tog inte upp det förhållande som jag uttryckte oro för, nämligen att tågen rusar förbi många städer. Jag vet att det är förenat med problem att stanna för många gånger; de interkontinentala förbindelserna gör att tider måste passas. Men låt oss i alla fall som exempel ta Falkenberg, som har ett mycket livligt näringsliv. Det är många resande till och från Falkenberg. En resande från Stockholm, Göteborg eller Malmö kan inte använda järnvägen utan måste antingen åka privatbil eller resa med buss. Men om man skall resa från Stockholm till Falkenberg har jag svårt att föreställa mig att man planerar resan så, att man åker tåg till Göteborg och sedan fortsätter med buss. Dessa förhållanden gör att statens järnvägar förlorar en hel del trafikanter, på praktiskt taget alla färdsträckor. Herr talman! Vi skulle naturligtvis kunna diskutera detta länge, men jag tror inte jag skall gå in på fler detaljer; det tjänar väl inte så mycket till. Jag vill ännu en gång poängtera det positiva jag har funnit i svaret. Jag vet att de kommunala myndigheterna, planeringsrådet i Halland m.fl. är mycket intresserade av att få en överläggning till stånd när det gäller tidtabellen och den tyvärr aviserade indragningen av lokaltågen. Om en givande diskussion verkligen kommer till stånd kan statsrådet vara övertygad om att det kommer att uppskattas mycket.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat dels om jag är medveten om de ökade risker ur trafiksäkerhetssynpunkt som uppstår genom att transporter överförs från järnväg till landsväg, dels ock om jag utifrån trafiksäkerhetserfarenheter som finns vill medverka till att järnvägstrafiken upprätthålls i nuvarande omfattning på sträckan Alvesta—Älmhult. I de förslag till nya tidtabeller som SJ håller på att utarbeta räknar man med att olönsam lokal järnvägstrafik i vissa fall kan komma att överflyttas till landsväg. Samtidigt strävar SJ att åstadkomma förbättringar inom fjärrtrafiksområdet bl.a. genom ökat antal snabba och konkurrenskraftiga godsexpresståg. Genom att små trafikströmmar flyttas ut på vägarna ökar möjligheterna att förbättra fjärrtrafiken och härigenom avleda de kraftiga trafikströmmarna från väg till järnväg. Från trafiksäkerhetssynpunkt är det givetvis av största betydelse att exempelvis tunga godstransporter i möjlig mån överförs till järnväg. När det gäller skolbarnstransporter vill jag helt allmänt framhålla att en övergång från järnväg till buss kan innebära vissa fördelar från trafiksäkerhetssynpunkt. Hämtning och avlämning av barnen går vid busstransporter ofta att ordna närmare hemmet och skolan än vid tågtransporter. Busstrafiken är också lättare att anpassa till lästiderna i skolan. Den av herr Gustavsson aktualiserade frågan om en omläggning av lokaltrafiken på järnvägslinjen Alvesta —-Älmhult bereds för närvarande inom vederbörande SJ-distrikt. Bl. a. har berörda kommuner m.fl. beretts tillfälle att komma in med erinringar mot den föreslagna trafikomläggningen. Jag förutsätter att alla i sammanhanget betydelsefulla faktorer kommer att beaktas vid det slutliga ställningstagandet till trafikomläggningen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Norling för svaret på min interpellation. | verats bl.a. av en lokal situation, nämligen den att SJ planerar att dra in all lokaltrafik på sträckan Älmhult —Alvesta, en delsträcka på cirka 5 mil på södra stambanan. Detta skulle innebära att denna trafik i stället måste ombesörjas av landsvägsbussar. Det är givet att det uppstår väsentliga nackdelar för dem som berörs av detta: längre restider och ökade trafikrisker på grund av att vägarna är dåliga. Jag har ställt mig frågan, om det är förenligt med vår strävan att åstadkomma största möjliga trafiksäkerhet att överföra en betydande del av trafiken från järnväg till landsväg, då vägarna i detta område inte är dimensionerade för en ökad trafik. De är inte ens dimensionerade för den trafik som för närvarande förekommer. Statsrådet framböll i sitt svar att SJ strävar efter »att åstadkomma förbättringar inom = fjärrtrafiksområdet bl.a. genom ett ökat antal snabba och konkurrenskraftiga godsexpresståg>, och statsrådet hävdar att man kan göra detta genom att överföra små trafikströmmar från järnvägarna till landsvägarna. Härigenom kan man överföra de kraftiga trafikströmmarna från landsväg till järnväg och då särskilt tunga godstransporter, alltså åtgärder som från trafiksäkerhetssynpunkt är viktiga. Jag delar statsrådets uppfattning att det inte minst från trafiksäkerhetssynpunkt är viktigt att järnvägarna i större utsträckning används för i första hand tyngre fjärrgodstransporter. Men jag ifrågasätter om lokaltrafiken måste offras för att SJ skall kunna få snabbare och mera konkurrenskraftiga fjärrgodstransporter.

Om detta är motivet uppstår frågan om det är meningen att SJ i fortsättningen inte skall befatta sig med lokaltrafiken utan att persontrafiken där skall ske med landsvägsbussar och godstrafiken med lastbilar. Om inte SJ i framtiden skall ha någon servicefunktion på den lokala trafikens område, uppstår faktiskt en ny situation, bl.a. när det gäller planeringen av vägsystemet. Det är viktigt för näringslivets utveckling att man har ett ordentligt sekundärt vägnät o.s. v. Man kan ställa frågan hur det är med kommunikationerna mellan statens järnvägar och statens vägverk. Om SJ har för avsikt att lägga ned lokaltrafiken, måste detta rimligen innebära att statens vägverk gör ordentliga satsningar för att upprusta vägarna. Man har emellertid inte tagit den konsekvensen, eftersom det exempelvis för Kronobergs läns vidkommande strängt taget inte blir något vägbyggande förrän om några år, om man tar hänsyn till de ramar som vägverket har presenterat för femårsplanen. Enligt dessa lär vi få 1 miljon kronor om fyra till fem år. I det aktuella området som berörs av denna delsträcka av järnvägen är vägutbyggnadsbehovet angeläget. En uppvaktning har denna vecka gjorts hos kommunikationsministern för att få anslag till en aktuell väg som bl.a. löper igenom en ny storkommun som är av livsviktig betydelse för bygden; om den skall fungera får man inte försämra kommunikationerna. Så blir fallet om man drar in järnvägstrafiken och inte får någon ordentlig väg i stället. Jag vill ånyo åberopa trafiksäkerhetssynpunkter. Anser statsrådet att det från trafiksäkerhetssynpunkt är tillrådligt att överföra lokaltrafiken från SJ till ett vägnät som i dag är undermåligt och redan alltför hårt belastat? Ungefär samtidigt som jag ställde denna interpellation läste jag i en intervju i Dagens Nyheter att statsrådet Norling vädjade om tolerans och förståelse trafikanter emellan. Jag tyckte det var en väl befogad vädjan som kommunikationsministern sände ut, och jag vill faktiskt använda dessa statsrådets egna ord och rikta dem till dem som planerar inom både SJ och vägverket för att de skall ge oss bästa möjliga trafikförsörjning. Vad statsrådet säger om skolbarnstransporterna är väl riktigt i vissa fall men inte generellt, ty även detta förutsätter att vi har goda vägar och att restiderna också blir rimliga. Sedan säger statsrådet till slut beträffande trafiken på den aktuella bandelen: >»Jag förutsätter att alla i sammanhanget betydelsefulla faktorer kommer att beaktas vid det slutliga ställningstagandet till trafikomläggningen.» Jag tycker att detta är ett väl vagt besked från statsrådet. När SJ har att väga de olika faktorernas betydelse mot varandra är det naturligtvis betydelsefullt vilka mått SJ här kommer att använda. Blir det exempelvis lönsamhetsprincipen som kommer att väga tyngst i vågskålen? I vilken utsträckning kommer bygdens situation in i bilden: näringslivet, de enskilda människornas situation, när de inte längre får möjlighet att resa med tåget utan måste finna sig i längre restider, inte minst därför att vägarna är dåliga och vägsträckorna blir längre? Problemen med vägsituationen finns ju redan i dag; det kan därför inte vara okänt för dem som nu planerar inom SJ hurudan vägsituationen är inom det här aktuella området. Om det nu skulle bli så, att SJ fullföljer dessa tankegångar, är det alldeles nödvändigt att denna väg blir upprustad, så att vi får en ordentlig väg. Då hoppas jag också att man tar konsekvenserna av detta inom kommunikationsdepartemenet, så att tillräckligt mycket pengar kommer att gå till en sådan väg.
Herr talman! Bara ett par korta kommentarer! Det är som bekant frågan om en omläggning av lokaltrafiken på denna järnvägslinje som vi här diskuterar. Jag vill upprepa vad jag sagt i svaret, att alla berörda kommuner har beretts tillfälle att komma in med erinringar mot den här föreslagna trafikomläggningen, och jag förutsätter att man kommer att beakta deras synpunkter. Självfallet kommer även i det ögonblicket vägmyndigheter och andra in i bilden i den mån de kommer att bli berörda och i den mån det finns ett behov av att de skall meddela sina synpunkter på frågan. Sedan undrar herr Gustavsson i Alvesta om SJ i fortsättningen inte tänker befatta sig med lokal personoch godstrafik. Jo, det skall SJ självfallet göra, men man måste samtidigt konstatera att det fordras en samordning mellan lokaloch närtrafiken både på personsidan och på godssidan, så att vi inte utnyttjar våra resurser alldeles felaktigt. Man måste, som jag säger i svaret, räkna med att olönsam lokal järnvägstrafik i vissa fall kan överflyttas till landsväg. Jag tillät mig häromdagen, när vi hade den trafikpolitiska diskussionen, att lämna några siffror som belyser godstransportarbetet i landet totalt sett för transporter över och under 100 km. Jag skall inte upprepa siffrorna här utan vill bara dra ut kontentan av dem. När det gäller lokaloch närtrafik visar siffrorna lastbilarnas totala dominans på sträckor under 100 km. Men SJ skall naturligtvis fortsätta med sin verksamhet på både personoch godstrafiksidan i den mån man får fram kalkyler som visar att detta är riktigt. Det senaste initiativet på den sidan, som kanske inte heller herr Gustavsson har undgått att se i dagspressen de allra senaste dagarna, är ju SJ:s nya giv — man kallar den tåg—bil gods. Man skall sträva efter, såvitt jag har lärt mig, att på ett helt annat sätt än vad som tidigare har varit möjligt och tänkt, kunna betjäna kunderna enligt den av alla erkända principen från-dörr-till-dörr bättre än förut, och då blir det i detta sammanhang naturligtvis tal om lokal trafik i det ordets rätta bemärkelse. Den uppvaktning som herr Gustavsson nämnde om har jag haft när det gäller den väg som herr Gustavsson talar om, och jag har på den uppvaktningen självklart konstaterat att vi, den dag det blir aktuellt att fatta beslut i hithörande frågor, skall ta all möjlig hänsyn till de argument som vid den uppvaktningen framfördes.
Herr talman! Bara ett par ord! Jag förstår samordningen mellan l1okaloch närtrafik mycket väl, men vad jag efterlyser är varför man vidtar sådana åtgärder innan man har ett vägsystem som är tillfredsställande. Det är ju den samordningen som vi också måste ha. Här kommer man inte ifrån att exempelvis sträckan Älmhult—Alvesta med tåg i dag enligt uppgift som jag har fått hos SJ i Alvesta tar 50 minuter. Enligt det förslag med busstrafik som SJ framlagt skulle restiden öka till 90 minuter. Det är ingen service, vilket jag räknar med att SJ skall erbjuda, oavsett om man kör med bussar eller med tåg.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig, om jag vill redogöra för de principer som regeringen följt vid behandlingen av ärenden rörande sön dagsöppet enligt 1966 års affärstidslag. Vidare har herr Romanus frågat, om jag anser att det faktum, att en affär vid söndagsöppet har väsentligt större omsättning än genomsnittligt, utgör ett tecken på att det finns ett utbrett önskemål om utsträckt affärstid samt om jag anser att frågan, om det föreligger ett sådant önskemål hos konsumenterna, i allmänhet bör klarläggas. Slutligen har herr Romanus frågat, om jag överväger att med ledning av erfarenheterna från de snart tre år som affärstidslagen varit i kraft, föreslå avskaffande av affärstidsregleringen före 1971 års utgång. Jag vill svara följande. Affärstidslagen stadgar, som också interpellanten framhåller, att vederbörande kommunala organ skall — om det för särskilt fall är påkallat med hänsyn till allmänhetens intresse — medge affärstid utöver den vanliga, som enligt lagen är mellan kl. 8 och kl. 20 på vardagar. Vid bedömning av frågan om sådan dispens bör ges måste man i första hand beakta de allmänna överväganden som gjordes när lagförslaget lades fram. Som framgår av 1966 års proposition rådde då delade meningar om huruvida affärstidsregleringen borde bibehållas. Föredraganden fann att ett omedelbart slopande av denna reglering skulle medföra olägenheter av skilda slag för bl.a. de affärsanställda och vissa affärsinnehavare. Däremot ansågs tillräckliga skäl föreligga för att ersätta den förut gällande butiksstängningslagen med en friare reglering. Denna innebar en inte oväsentlig liberalisering i förhållande till vad som förut gällde. Den vanliga affärstiden under vardagarna utsträcktes, och möjligheter att vidga det s.k. kiosksortimentet infördes. Den nya lagstiftningen gavs begränsad giltighetstid, nämligen fem år. Vid utgången av denna tid skulle man på nytt pröva frågan om 'affärstidsregleringen skulle slopas helt. Erfarenheterna av den friare regleringen och den utveckling som vänta des ske inom ramen för denna borde då ge bättre vägledning för prövningen. Av propositionen framgår vidare, att man vid lagens utformning beaktade det nära samband som råder mellan å ena sidan den vanliga affärstidens längd och förläggning och å andra sidan behovet av undantag och dispenser. Affärstiden kunde i och för sig sträckas ut så långt att undantag och dispenser blev i det närmaste obehövliga. Därmed skulle man komma mycket nära ett helt oreglerat tillstånd. Ett sådant steg var föredraganden inte beredd att förorda. Affärstiden fick emellertid inte bestämmas så snävt, att man med hänsyn till konsumenternas intressen tvingades göra ett avsevärt antal undantag och medge dispenser i mycket vidsträckt omfattning. Den uppfattning föredraganden sålunda gett till känna har inte föranlett någon riksdagens gensaga. Av det sagda framgår dels att affärstidslagens utformning bör ses som en kompromiss mellan bl.a. konsumenternas och de affärsanställdas intressen, dels att man vid lagens tillkomst räknade med att endast ett någorlunda rimligt antal dispenser skulle behöva medges. Regeringen har vid lagtillämpningen inte kunnat undgå att beakta dessa omständigheter. Det innebär att regeringen intagit en restriktiv ståndpunkt vid bedömningen av frågor om tillstånd att hålla öppet på tid utöver vanlig affärstid, särskilt sönoch helgdagar. Interpellanten framhåller att regeringen under år 1969 avgjort en rad uppmärksammade dispensärenden angående söndagsöppet i butiker inom Storstockholmsområdet. Han påstår, jag citerar, att >de skiftande besluten när det gäller livsmedelsbutiker i olika förortscentra — alla tillhörande samma näringsgeografiska område — har lämnat såväl allmänhet som kommunala förtroendemän villrådiga>. Jag anser mig ha fog för att bestrida detta påstående. I övervägande antalet ärenden, som prövats av Kungl. Maj:t, har tillstånd till söndagsöppet vägrats eller redan meddelade tillstånd till sådant öppethållande dragits in. Motivet för dessa ställningstaganden har givetvis varit att något allmänt intresse som påkallade undantag inte har kunnat styrkas. I ett fall, som berörde tio butiker i Stockholmsområdet och som interpellanten möjligen kan ha i tankarna, hade besvären kommit in för sent till länsstyrelsen. Detta hade till följd att någon sakprövning inte kunde ske och att redan lämnade tillstånd stod fast. Jag kan inte finna att regeringens beslut i ärenden om söndagsöppethållande ger något utrymme för tvekan beträffande regeringens inställning. Däremot erkänner jag gärna att det från mönstret av söndagsöppna butiker i Storstockholmsområdet knappast går att utläsa någon enhetlig princip för tillståndsgivningen. Det kan i detta sammanhang framhållas att i början av affärstidslagens giltighetstid ett 30-tal tillstånd till söndagsöppet i Storstockholm lämnades utan att besvär anfördes över dessa beslut. Varken länsstyrelsen eller Kungl. Maj:t har således haft möjlighet att öva något inflytande på dessa tillstånd. Man bör också observera att tillstånd lämnats i avsevärt större utsträckning i Stockholmsområdet än i de övriga storstadsregionerna. I åtskilliga större städer, däribland Göteborg och Malmö, har tillstånd till söndagsöppet i livsmedelshandeln inte lämnats annat än i något enda undantagsfall. Den praxis vid tillståndsgivningen som de lokala myndigheterna tillämpat har helt enkelt varit mera generös i Storstockholm än annorstädes. Därmed har jag besvarat herr Romanus?” första fråga. Vad därefter beträffar herr Romanus” andra fråga bör enligt propositionen spörsmål om affärstidens längd bedömas med utgångspunkt i konsumenternas intresse. Eftersom de kommunala organen ansetts ha den bästa kännedomen om vilka vanor och behov som konsumenterna i orten har, skall frågan om utsträckt affärstid enligt lagen bedömas av dessa organ. Svårigheterna att mäta detta behov kan ha bidragit till att kommunernas bedömningar ofta blivit olika. Erfarenheterna av ett öppethållande på prov under viss tid behöver i och för sig inte ge något mått på konsumentintresset. Konsumenterna utnyttjar givetvis en sådan service om den erbjuds, men det är inte sagt att detta behov att handla på fritid inte skulle kunna tillgodoses under vanlig affärstid. Det har inträffat att ett företag samlat in namnunderskrifter bland sina kunder till stöd för en ansökan om öppethållande. En namnlista som tillkommit på detta sätt kan jag inte godta som bevis för att ett utbrett konsumentönskemål föreligger. Inte heller lämnar uppgifterna angående omsättningen på söndagar något entydigt besked. De företag i Stockholm som ansökt om söndagsöppet har enligt vad som framgår av besvärsärendena i allmänhet inte utnyttjat den tilllåtna affärstiden på vardagar i full utsträckning. Statistiken blir därför missvisande. Frågan om hur konsumenternas Öönskemål skall klarläggas är inte helt enkel att besvara. Man kan möjligen inom ett kommunalt organ nöja sig med allmänna överväganden eller arbetshypoteser, grundade på den kännedom man har om de vanor och behov som konsumenterna i orten har. Med hänsyn till den restriktivitet, varmed lagens dispensmöjligheter är avsedda att utnyttjas, kan dock sådana prövningsgrunder anses godtagbara endast under förutsättning att man avser att hålla tillståndsgivningen inom en mycket snäv ram. Eljest bör man nog kräva klara meningsyttringar från konsumenthåll, framförda eller i vart fall understödda av de stora löntagarorganisationerna eller andra representativa sammanslutningar. Den argumentering, som framförs från företagen i samband med ansökningar, bör givetvis inte få tillmätas avgörande vikt. Företagens huvudmotiv för söndagsöppet kan primärt knappast vara konsumentintresset. Företagsekonomiska skäl och konkurrenshänsyn torde väl i allmänhet vara avgörande för om ett företag söker tillstånd till öppethållande eller ej. På herr Romanus? sista fråga kan jag kort svara att jag inte har för avsikt föreslå att affärstidslagen avskaffas före 1971 års utgång. I det sammanhanget vill jag erinra om att årets riksdag avslagit motioner om att upphäva lagen från den 1 juli 1969. Frågan, om affärstidsregleringen efter utgången av år 1971 skall fortsätta eller om den kan avvaras, bör prövas förutsättningslöst mot bakgrunden av gjorda erfarenheter och anförtros åt särskilda sakkunniga. Jag kommer därför att inom den närmaste tiden begära regeringens bemyndigande att tillkalla sakkunniga för detta ändamål.